Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen vill jag meddela följande: Min avsikt är att besvara interpellationen av Eva Hjelmström om kvalitetskraven på daghem och fritidshem samtidigt med interpellationen av Inga Lantz om utbyggnaden av barnomsorgen. Jag har kommit överens med interpellanterna om att svaret lämnas den 16 november.

Herr talman! Doris Håvik har frågat mig om det är acceptabelt att kommunerna kräver att föräldrarna utnyttjar föräldrapenningen för att täcka luckor i kommunernas barnomsorgsplanering. Ansvaret för barnomsorgen vilar på kommunerna. En bra barnomsorg måste organiseras så, att barnen får möjlighet att delta i en socialt och i utvecklingshänseende stimulerande aktivitet samtidigt som föräldrarna känner trygghet för barnens omvårdnad. Detta kännetecknar också enligt min mening den kommunala barnomsorgen i Sverige. Det är naturligt att kommunerna under t.ex. semesterperioderna, när efterfrågan på barnomsorg minskar, tillfälligtvis omdisponerar verksamheten genom att slå ihop vissa daghemsavdelningar eller daghem. Det är däremot enligt min mening inte acceptabelt att daghem stängs för att genomföra en kortvarig och sedan länge känd fortbildning av personalen. Jag är positiv till en ökad föräldramedverkan i barnomsorgen. Såväl familjestödsutredningen som barnomsorgsgruppen diskuterar f. n. — utifrån olika utgångspunkter — hur en sådan ökad föräldramedverkan skall kunna organiseras. Redan från den 1 januari 1980 ges ökade möjligheter att använda den särskilda föräldrapenningen för besök i samhällets barnomsorgsverksamhet. Hur föräldrapenningen skall användas — liksom f. ö. den lagfästa föräldraledigheten — måste dock avgöras av föräldrarna själva. En ökad föräldramedverkan får inte vara ett tvång för föräldrarna och får inte heller vara en ersättning för den ordinarie personalen. Detta hindrar naturligtvis inte att kommunen i samråd med personal och föräldrar organiserar barnomsorgen så, att föräldrar i viss utsträckning deltar i daghemmens verksamhet. Jag utgår från att föräldrarna är positiva till ett sådant samarbete som kan tillföra daghemmen nya impulser och erfarenheter. I anslutning härtill bör kommunen klargöra vilka skadeståndsregler och ansvarsregler i övrigt som gäller vid föräldrarnas deltagande i barnomsorgen.

Herr talman! Jag ber att få tacka Karin Söder för svaret på min fråga. Hela svaret innehåller positiva synpunkter. Anledningen till att jag ställde frågan är att föräldrar i flera kommuner har utsatts för utpressning — jag vill använda det ordet — för att de skulle ställa upp och använda sin föräldrapenning för att kompensera inkomstbortfall. När kommunerna har ansvaret för barnomsorgen har de också det personella och det ekonomiska ansvaret. Det har också varit svårt för föräldrarna att kunna ta ut denna ledighet vid just den tidpunkt som kommunerna har krävt. Det har varit svårt att ordna det på föräldrarnas arbetsplatser. Föräldrapenningen är avsedd för vård av eget barn. Jag bedömer det därför vara ansvarslöst när man kräver att föräldrar skall gå in och vårda en grupp barn — en uppgift som de kanske saknar både utbildning för och möjligheter att klara av utan någon utbildad personal på plats. Jag är därför glad över att socialministern delar min uppfattning på denna punkt. Även jag tycker att det är positivt att föräldrarna bereds möjligheter att lära känna barnens miljö, daghemmet. Men det är väl avsikten att det skall ske under normala förhållanden och inte under exceptionella sådana. Dessutom är inte, som också socialministern nämner, problemet med skadeståndsoch ansvarsreglerna löst. Säg att barnen eller föräldrarna skadar sig, då finns det i dag inte reglerat att de kan få den ersättning som de är berättigade till. Vi kan också se på den särskilda föräldrapenningen, den lagstiftning som gäller i dag. Man har 60 dagar med 90 926 kompensation och 30 dagar med enbart garantibeloppet. Skulle man då ha kvar dagar där man bara har garantibeloppet, skulle man få en mycket låg kompensation och ändå känna sig tvingad att ställa upp på daghemmet. Svaret vittnar om en positiv syn på frågan. Jag hoppas att detta svar och denna debatt här i riksdagen kommer att innebära att kommunerna när de planerar utbildning ser till att det finns vikarier och tar det ekonomiska ansvaret för dem. Det är nästan absurt att man springer ifrån sitt ansvar och bakvägen låter staten betala kostnaderna som kommunerna skall betala.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig om jag vid ett ja till kärnkraften i folkomröstningen inte hellre borde medverka till en förändring av villkorslagen än biträda ett regeringsbeslut om laddning av nya reaktorer. Som framgått av både regeringsförklaringen och andra uttalanden vidhåller regeringspartierna sina olika uppfattningar i kärnkraftsfrågan. Centern kommer följaktligen att fortsätta att verka för att kärnkraften inte utnyttjas som energikälla. Säkerhetsproblemen i samband med bl.a. slutförvaringen av det högaktiva avfallet är enligt vår uppfattning inte lösta. Därför borde några laddningstillstånd inte ha lämnats för Forsmark 1 och Ringhals 3. I likhet med övriga stora partier är dock centern beredd att följa utslaget i folkomröstningen. Regeringspartierna har förpliktat sig att i förväg göra klart under vilka säkerhetskrav kärnkraften skall få användas resp. avvecklas enligt de riktlinjer som partierna stöder i folkomröstningen. Jag förutsätter att socialdemokraterna kommer att göra detsamma. Det bör därför tydligt stå klart för väljarna under vilka betingelser nya reaktorer kommer att tas i bruk vid ett ja i folkomröstningen. Detta är det viktiga. Skulle det mot förmodan bli ja-seger får regering och riksdag under dessa omständigheter självfallet i demokratisk ordning böja sig för folkets utslag på samma sätt som de måste foga sig i en avveckling av kärnkraften vid övervikt för nej-alternativet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Låt mig genast säga detta: Jag tycker det är bra att statsministern vill medverka till att skapa klara alternativ i folkomröstningen. Jag tycker också det är bra att centern tänker följa folkomröstningsutslaget, även om det skulle innebära ett ja till kärnkraften. Att detta sedan inte stämmer med vad centern sade i valrörelsen är en sak för sig. Det får ni klara upp med era väljare i lämpligt sammanhang. Men det var inte det jag tog upp, utan min fråga gällde något annat. Den är direkt föranledd av vad som står i regeringsdeklarationen om tolkningen av villkorslagen. Där står nämligen klart och tydligt att centern har kvar sin gamla uppfattning om tolkningen av lagen: man kan inte meddela några tillstånd att ladda reaktorer, eftersom avfallsproblemen inte är lösta.

Herr talman! Carl Lidbom påminner om uttalanden jag gjorde i valrörelsen. Låt mig då påminna Carl Lidbom om att jag gjorde dessa uttalanden mot bakgrund av att Olof Palme enligt tidningsuppgifter ville slå fast att, om socialdemokraterna fick regeringsmakten, skulle de ta bort villkorslagen. Detta är något som socialdemokraterna är ensamma om. Regeringspartierna anser att detta inte är en klok åtgärd. Det är också värt att än en gång påminna Carl Lidbom om att det är sagt i regeringsförklaringen att partierna skall verka för att ett ja-alternativ också anger den säkerhetsnivå som framgår av det laddningsbeslut som den förra regeringen fattade i somras. Som svar på frågan om innebörden av det jag sade i den allmänpolitiska debatten, att för den händelse ja-sidan vinner så finns det ett behov av villkorslagen, vill jag påminna Carl Lidbom om att villkorslagen, i varje fall så länge man fortsätter med upparbetningslinjen, reglerar att det skall föreligga avtal om upparbetning. Det är ett villkor för att man skall kunna ta aggregat i drift. Men för att det inte skall vara oklart för svenska folket och för att det inte skall behöva bli politiska tvister vid tolkningen av folkomröstningsutslaget, bör det enligt vår uppfattning klart framgå av folkomröstningsalternativen att ett ja också innebär att man tar ställning till den säkerhetsnivå som fastslagits.

Herr talman! Jag sade uttryckligen att jag inte ville dra in valrörelsens debatt i detta. Nu gör statsministern det i alla fall, all right. Statsministern säger att Olof Palme krävde att villkorslagen skulle upphävas, men vad Olof Palme egentligen sade var att sedan folkpartiregeringen hade gjort sin tolkning av villkorslagen och givit tillstånd till laddning av ytterligare reaktorer, så hade lagen spelat ut sin roll. Och visst är det så! Första gången man säger ja till laddning av en reaktor med stöd av den lagen, så har man ju också sagt att problemet med en helt säker slutlig förvaring av avfallet är löst. Statsministern har kritiserat detta och sagt att det var fel av folkpartiregeringen att göra den tolkning man gjorde och att problemet med en helt säker slutlig förvaring av avfallet inte är löst. All right — men håll då fast vid detta! Folkomröstningsutslaget får väl tala om vad svenska folket vill. Om svenska folket vill använda kärnkraft, trots att villkorslagen enligt Thorbjörn Fälldin står i vägen, får ni väl efter folkomröstningsutslaget komma till riksdagen med förslag om att ändra lagen, så att kraven överensstämmer med vad som är möjligt att uppfylla. Jag förstår fortfarande inte varför herr Fälldin i fråga om hypotesen att det blir ja till kärnkraften föredrar att sätta sig ner och skriva under ett beslut, som innehåller någonting som han själv betraktar som en uttrycklig lögn, nämligen att problemet med en helt säker slutlig förvaring är löst, framför att i stället ändra lagen, så att man inte längre har fullt så rigorösa krav och så att herr Fälldin med gott samvete kan skriva under beslutet. Varför föredra lögnen framför lagändringen?
Herr talman! Jo, Carl Lidbom, visst kommer vi att hålla fast vid uppfattningen att säkerheten inte är uppnådd. Det är ju detta vi kommer säga enligt den linje som vi ger vårt stöd vid folkomröstningen. Men det som är det anmärkningsvärda är att Carl Lidbom, och uppenbarligen socialdemokraterna, inte har något behov av att ställa några som helst säkerhetskrav när det gäller det radioaktiva avfallet och det utbrända bränslet. Det är den stora skillnaden. Socialdemokraterna ställde inga sådana krav tidigare. När nu det kravet är ställt av en riksdagsmajoritet, står Carl Lidbom här och hävdar att alla krav i den här meningen skall tas bort. Det är detta som är det anmärkningsvärda, och det hoppas jag att svenska folket lägger märke till.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin har mycket längre erfarenhet av riksdagen än jag. Han borde veta att frågestunderna inte skall användas av statsrådet till att anfalla den som ställer frågor och ta upp den kritik man har riktat mot statsrådet. Frågestunderna är till för att regeringen skall svara. Socialdemokraterna ställer inga krav alls, säger Thorbjörn Fälldin. Jo, visst ställer vi krav. Vi införde för länge sedan atomenergilagen, som innehåller en mängd krav. När villkorslagen på sin tid gick till lagrådet, svarade lagrådet att denna villkorslag inte innebär några nya befogenheter för myndigheterna. Den innebär inte att några nya säkerhetskrav ställs över huvud taget. Från den synpunkten är villkorslagen totalt överflödig. Alla de befogenheter myndigheterna kan önska sig har de redan enligt atomenergilagen. Lagrådet motsatte sig den gången inte villkorslagen. Det var därför att lagrådet fann att det kunde ligga någonting i att klara ut ersättningsfrågorna, om man sade nej till laddning av reaktorer. Men visst vill vi ha den lagstiftning vi själva har skapat, och visst vill vi vara med om att göra en bättre lagstiftning, och visst vill vi ställa så höga säkerhetskrav som rimligen är möjligt.
Herr talman! Carl Lidbom börjar nu klaga på det formella i denna debatt. Carl Lidbom har ställt fler frågor än de som fanns i den skriftliga frågan. Jag har försökt svara på dem och har tillåtit mig att göra en och annan kommentar i anledning av dessa frågesvar, och jag hävdar att detta är tillåtet.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig hur jag förklarar att frågan om behovet av en s.k. generalklausul i skatterätten lämnats öppen i regeringsförklaringen och därmed — enligt frågeställaren — i realiteten överlämnats till lagrådets avgörande.

Vid införandet av en generalklausul i skatterätten måste inte minst frågan om hur man skall trygga rättssäkerheten tillmätas den allra största betydelse. Det ursprungliga utredningsförslaget led i detta avseende av påtagliga brister. Det är bakgrunden till att hela ärendet försenades redan på ett tidigt stadium och att förslaget i den nya regeringens program aviserats med förbehåll för resultatet av lagrådets granskning. Det innebär inte att det politiska avgörandet i något avseende lagts hos lagrådet. Den politiska prövningen görs av regering och riksdag. Regeringen kommer inom kort att göra sin Nr 24 slutbedömning då lagrådsgranskningen nu är avslutad. Torsdagen den

Herr talman! Jag ber att även denna gång få tacka statsministern för svaret. I svaret säger statsministern att det politiska avgörandet i frågan om vi skall haen skatteflyktslagstiftning eller inte, inte i något avseende har överlämnats till lagrådet. Det är möjligt att det är för mycket sagt att frågan har överlämnats till lagrådet för avgörande. Men vad jag har påpekat är att det är rätt uppseendeväckande att göra frågan om framläggande eller inte av en proposition om skatteflykt beroende av vad lagrådet kommer att säga. Det är svårt att se det som något annat än en invit till lagrådet att uttala sig i en fråga som i högsta grad är politiskt kontroversiell. Och det stämmer rätt illa med vad lagrådet skall användas till. Statsministern läste upp några punkter ur de nyligen antagna grundlagsbestämmelserna på detta område. Jag kan komplettera med att läsa upp vad justitieministern Sven Romanus på sin tid anförde i propositionen om dessa grundlagsändringar. Han underströk att det är av vikt att lagrådet iakttar den största återhållsamhet när det gäller frågor av politisk natur. Han tillade: ”Det är inte förenligt med lagrådets ställning i vårt konstitutionella system att det redovisar andra synpunkter än sådana som är av juridisk-teknisk art”. Då skall man väl inte heller inbjuda lagrådet och säga: Om vi skall lägga fram förslag till en skatteflyktslagstiftning är beroende på vad ni tycker om rättssäkerheten. Jag måste klara ut varför det här är viktigt. Detta är ju en politisk fråga, där man får väga samman olika hänsyn. När det gäller skatteflyktslagstiftning får man ta hänsyn till effektiviteten i beskattningen —f. n. går miljarder förlorade i skatteflykt. Man får ta hänsyn till rättvisan i beskattningen — f. n. är det många människor som i realiteten har goda inkomster men inte betalar någon skatt. I anslutning till det är det också fråga om att skatteflykt underminerar skattemoralen. Sedan är det också fråga om rättssäkerhet i den meningen att den skattskyldige helst bör kunna förutse hur skattemyndigheterna kommer att behandla hans fall — även när han tillgripit litet konstiga transaktioner, som att bilda bolag mellan vilka inkomsterna bollas osv. Man kan fråga sig om myndigheterna skall ha möjlighet att slå ned på formellt oantastliga bolagsbildningar och andra transaktioner och säga: Det här har ni bara gjort för att få lägre skatt, och därför tar vi inte hänsyn till den transaktionen utan debiterar er den högre skatten. Tillåter man att myndigheterna gör så, då minskar man naturligtvis förutsebarheten i skattemyndigheternas handlande, och i den meningen inskränker man på rättssäkerheten. Men hur stor hänsyn man skall ta till rättssäkerheten, hur stor hänsyn man skall ta till den ekonomiska effektiviteten och hur stor hänsyn man skall ta till skatterättvisan, det är en utpräglat politisk bedömning. Varför inviterar ni lagrådet att agera skiljedomare? Är det moderaterna som genomdrivit det? Och vad betyder det? Nu har ni fått ett utlåtande från lagrådet. Två ledamöter avstyrker en klausul av diskuterat slag och säger att rättssäkerheten inte 129 medger att man inför en sådan. Två ledamöter förestår ändringar i det av regeringen framlagda förslaget. — Hur kommer ni då att agera? Skall ni följa de ganska politiska uttalandena av de två ledamöter som inte vill ha någon skatteflyktslagstiftning eller skall ni följa de något mindre politiska uttalandena av de två ledamöter som bara rekommenderar en viss förändring av bestämmelserna?
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag tror att Carl Lidbom är ganska ensam om tolkningen att det skulle ligga politiska bedömningar bakom det förhållandet att lagrådets ledamöter hade skilda uppfattningar. Låt mig upprepa än en gång: De politiska bedömningarna ligger hos regering och riksdag. Jag delar Carl Lidboms uppfattning att det hör till den politiska bedömningen att göra en avvägning mellan de olika intressen som måste tillgodoses. Men skälet till den här formuleringen i regeringsdeklarationen är just, att om lagrådet vid sin granskning skulle finna helt avgörande hinder från rättssäkerhetssynpunkt och lagteknisk synpunkt, måste man naturligtvis ta hänsyn till det. Men min bedömning av vad lagrådet har sagt — utan att vi är färdiga med det här arbetet — är att lagrådet vitsordar behovet av en sådan här generalklausul, och jag uppfattar det så att det är i vissa tekniska avseenden som man har invändningar. Det är, som sagt, min bedömning och det är i denna anda som regeringen går vidare för att utarbeta ett slutligt förslag.

Herr talman! Man får inte se på lagrådets uppgift alltför oskuldsfullt. När lagrådet talar om rättssäkerhet och utvecklar synpunkten på hur långt man kan gå i att göra tillämpningen av en skatteflyktslagstiftning mindre förutsebar för den skattskyldige, är lagrådet inne på en av flera olika aspekter, som i grunden är politiska aspekter på frågan. Om lagrådet skall hålla sig till strikt juridik, kan man säga att om vi skall ha en skatteflyktslagstiftning, det är ingenting som angår oss. Det är en regeringsfråga. Om vi skall ta så här pass stor hänsyn till effektiviteten i beskattningen, skatterättvisan, skattemoralen, får det vissa ofrånkomliga konsekvenser på rättssäkerheten i den mening som jag har talat om här. Det är inte vår fråga, skulle lagrådet också säga, men vår uppgift är att anlägga juridisk-tekniska synpunkter på hur man skall ”minimera inhuggen” i rättssäkerheten och ändå nå det syfte som regeringen vill nå. Det är nonsens att påstå att, när två ledamöter av lagrådet avstyrker hela förslaget och vill börja om ungefär där man började i utredningsarbetet på 1920 och 1930-talen, det inte är ett politiskt uttalande. Det är också nonsens att säga att de två andra ledamöterna är helt främmande för politik. Redan det faktum att de, som statsministern refererar, vitsordar behovet av en skatteflyktslagstiftning är i sig ett politiskt uttalande — fast det den gången är ett politiskt uttalande som jag kan instämma i. Jag tror att det, om man vill ha det här lagrådet kvar, är av viss vikt att slå vakt om dess integritet inom juridikens domäner men hålla rådet borta från politiken. Det är positivt, herr talman, att höra statsministern säga att han har för avsikt att lägga fram förslag om en lagstiftning mot skatteflykten och att han inte uppfattar lagrådets uttalande som avstyrkande på den punkten. Det noterar jag med tacksamhet.

Herr talman! C.-H. Hermansson har frågat mig vilka initiativ regeringen tänker ta för att de frågor som behandlas av reaktorsäkerhetsutredningen och konsekvensutredningen skall få en allsidig belysning. Reaktorsäkerhetsutredningen skall enligt sina direktiv på grundval av tidigare säkerhetsstudier och uppgifter om olycksförloppet i Harrisburg dels ta ställning till om det finns anledning att väsentligt omvärdera kärnkraftens risker, dels utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Konsekvensutredningen har till uppgift att belysa konsekvenserna av en avveckling av kärnkraften vad gäller ekonomi, sysselsättning och miljö. Bägge utredningarna utsattes redan vid tillkomsten för stark kritik från kärnkraftsmotståndarnas sida. Beträffande reaktorsäkerhetsutredningen avsåg kritiken bl.a. det förhållandet att några uttalade motståndare till kärnkraften över huvud taget inte bereddes plats i utredningen. Även den s.k. konsekvensutredningen, vars uppdrag är att belysa de ekonomiska effekterna av en snabb avveckling av kärnkraften, har utsatts för kritik. Enligt kritikernas mening borde en analys av kärnkraftens ekonomi också göras. När utredningen är klar, får ställning tas till om något kompletterande arbete behöver göras. Det är enligt min uppfattning angeläget att de sittande utredningarna kan avsluta sitt arbete inom den föreskrivna tiden, mitten till slutet av november. Jag vill inte medverka till att spräcka den tilltänkta tidtabellen för folkomröstningen genom att utvidga reaktorsäkerhetsoch konsekvensutredningarnas uppdrag. I den mån kampanjorganisationerna inför folkomröstningen finner behov av kompletterande utredningsmaterial står det självfallet även organisationerna fritt att ta fram sådant material. Regeringen kommer att föreslå att kampanjorganisationerna tilldelas statliga medel. Jag utgår dessutom från att konsekvensutredningen offentliggör inte bara sina slutsatser utan också Om en allsidig belysning av de frågor som behandlas i reaktorsäkerhetsutredningen och konsekvensutredningen grundmaterialet, så att man kan få den ytterligare belysning av kostnaderna för olika energisystem, miljöeffekterna och alternativen till kärnkraften som C.-H. Hermansson efterlyser.
Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Vissa politiska partier har ju sagt att de skall bygga sitt ställningstagande till kärnkraften på resultaten av de bägge statliga utredningar, reaktorsäkerhetsutredningen och konsekvensutredningen, som blir färdiga i november. Det är också klart att det ligger i allas intresse att svenska folkets ställningstagande till kärnkraften som framtida energikälla baseras på ett fullständigt och allsidigt faktaunderlag. Det inger då stora betänkligheter att de båda utredningarna förefaller vara mycket ensidigt sammansatta. I reaktorsäkerhetsutredningen synes det inte finnas någon motståndare till kärnkraften, men däremot en rad personer som gjort sig kända som hökar i kärnkraftsdebatten. I konsekvensutredningen fanns åtminstone en kärnkraftsmotståndare, men denne tvingades avgå, i likhet med centerns och vpk:s representanter i den parlamentariska referensgruppen, på grund av den ensidighet som präglade utredningens arbete. Sammansättningen av de båda utredningarna har också i olika sammanhang kritiserats för att inte avspegla den spännvidd i uppfattningen som finns bland tekniker och vetenskapsmän när det gäller möjligheterna att skapa tillfredsställande säkerhet och möjligheterna att ersätta kärnkraften med andra energislag. Förslag ställdes som bekant i juli av miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet och tekniska högskola om en kompletterande utredning om reaktorolyckan vid Harrisburg. Begäran om anslag för en sådan utredning avslogs emellertid av nämnden för energiproduktionsforskning med den egendomliga motiveringen att man inte kunde anslå medel till utredningsverksamhet inom ett område där regeringen tillsatt en offentlig utredning. Det var naturligtvis svepskäl. Nu har dyrbar tid försuttits, men nödvändigheten av kompletterande utredningar har därför inte blivit mindre. Eftersom svaret enligt min mening var mindre tillfredsställande, vill jag gärna höra Thorbjörn Fälldins egen mening: Anser Thorbjörn Fälldin att de bägge utredningarna kan förväntas ge en allsidig belysning av de livsavgörande frågor det gäller? Om inte, vilka initiativ för en allsidigare belysning avser regeringen att ta?

Herr talman! Får jag först säga om framställningen till nämnden för energiproduktionsforskning att centern reserverade sig mot det svar som kom därifrån. Låt mig sedan påminna Carl-Henrik Hermansson om att jag inser att ytterligare arbete kan behöva utföras när utredningarna blivit klara — de kan behöva kompletteras. Jag vill kort och gott säga att de idéer som är framförda från Folkkampanjen verkligen är värda att studera just för att man skall få en allsidig belysning av frågan. Jag vill än en gång framhålla att jag tycker det är angeläget att utredningarna presenterar också sitt bakgrundsmaterial och inte bara slutsatserna. Ju mer bakgrundsmaterial som redovisas, desto större möjligheter finns det ju för olika parter i samhället att göra en bedömning av de slutsatser som utredningarna kommit till. På olika sätt får vi försöka medverka till att svenska folket får en så allsidig bild som möjligt av de olika alternativen.

Herr talman! Eftersom det här förslaget från Folkkampanjen, som jag berörde, är nytt, skall jag litet mer utförligt redogöra för det. Bakgrunden är farhågorna för att de av folkpartiregeringen tillsatta utredningarna inte kommer att till alla delar ge den sakliga information som allmänheten har rätt till. För att så långt som möjligt råda bot på de eventuella bristerna föreslås följande: 1. Offentliga utskottsförhör som leds av forskningsrådsnämndens arbetsgrupp för energiinformation. Förhören skall ske med de ansvariga för konsekvensutredningen, reaktorsäkerhetsutredningen och strålskyddsinstitutets utredning om beredskapsplanering mot kärnkraftsolyckor. På ”kärandesidan” bör kritiker med olika inställning i kärnkraftsfrågan förekomma. Folkkampanjen ger också förslag om frågeställningar som bland andra bör tas upp. Sådana förhör kan beräknas ta två å tre veckor och kan starta i vecka 49, dvs. omedelbart efter det att utredningarna är framlagda. 2. När förhören avslutats bör FRN:s arbetsgrupp summera resultatet och notera i vilken utsträckning parterna varit rejält oeniga. Dessa frågeställningar bör sedan bli föremål för ytterligare utredning i form av s.k. vetenskaplig medling. Denna går till så att för varje återstående problemområde utses ett antal experter jämnt fördelade på de två huvudståndpunkter som framkommit. Varje expertgrupp förses med ordförande och sekreterare. Den vetenskapliga medlingen utmynnar i rapporter som skyndsamt publi Ceras. Den föreslagna metoden skulle ge ett rikt faktamaterial, och jag tycker att det är tillfredsställande att statsministern förklarat sig beredd att pröva om han kan tillstyrka ett sådant förfarande. Men det är också nödvändigt att de här förslagen tas upp positivt av forskningsrådsnämnden och att regeringen beviljar de anslag som kan bli nödvändiga. Folkkampanjen har som bekant handlas i reaktorsäkerhetsutredningen och konsekvensutredningen inga medel. Det har ännu icke delats ut några statliga medel till de bägge sidorna, och man väntar ivrigt på att beslut om sådana medel skall fattas.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om jag mot bakgrund av säkerhetsproblemen och evakueringssvårigheterna vid kärnkraftverket i Barsebäck är beredd att medverka till att man redan före folkomröstningen börjar planera för en avveckling av detta verk. Oberoende av utfallet i folkomröstningen om kärnkraften är det angeläget att få fram effektivare beredskapsplaner inför kärnkraftsolyckor. Inte minst förloppet vid olyckan i Harrisburg visar hur viktigt det är att bl.a. ha väl förberedda evakueringsplaner. Därför är det nödvändigt att det arbete som pågår inom statens strålskyddsinstitut och berörda länsstyrelser fullföljs med sikte på att snabbt få till stånd en bättre olycksoch katastrofberedskap vid alla svenska kärnkraftverk. Förhållandena omkring Barsebäck gör det enligt min uppfattning naturligt att vid ett nej till kärnkraften i folkomröstningen så snart som möjligt avveckla detta verk. Lika litet som i andra hänseenden bör man dock i detta fall nu föregripa folkomröstningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Jag vill i varje fall tolka det som positivt. Vi hävdar ju från vpk att det är oförsvarligt att hålla just Barsebäcksverket i gång längre än vad som är alldeles nödvändigt efter det att ett principbeslut fattats om en avveckling av svensk kärnkraft. Det verket, anser vi, måste avvecklas med förtur. Varför anser vi det? Jo, främst därför att det ligger inom ett område, som utsätter en mycket stor befolkning för risker, om det skulle inträffa ett haveri. Statsministern ”nådde inte ända fram”, som han uttryckte det, då det gällde att stoppa laddningen av Barsebäck 2. Men det finns en uppenbar risk för att ett radioaktivt moln efter ett allvarligt reaktorhaveri i Barsebäck ”når ända fram” till stora tätorter som Malmö och Köpenhamn. En sådan olycka kan inträffa när som helst — det erkänner nu också förre ordföranden i energikommissionen, Ove Rainer. Är det då försvarligt att vänta längre än vad som är oundgängligen nödvändigt med en avveckling, om ett principbeslut härom skulle fattas? Om en snabb avveckling skall kunna ske krävs enligt vår mening att en förplanering görs redan nu. Elförsörjningen i södra delen av landet måste kunna säkras också i ett läge då Barsebäcksverket faller bort. Om effekten från detta verk utan störningar skall kunna kopplas bort från elnätet, måste situationen gås igenom i god tid i förväg och de åtgärder förplaneras som kan eliminera störningar i elförsörjningen i denna del av landet. Statsministerns besked rörde närmast säkerhetsfrågorna under den tid då verksamheten pågår — evakuering och liknande — men jag menar att också frågan om kraftförsörjningen måste komma in i bilden. Därför ber jag statsministern att precisera sig på den punkten.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat justitieministern om på vilka grunder regeringen har beslutat att sälja vissa skogsholmar i Kalix skärgård. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De skogsholmar som Eivor Marklund avser bildar fastigheten Rånön och Bergön 2:1 i Kalix kommun. Regeringen medgav genom beslut den 2 augusti 1979, efter föredragning av t. f. departementschefen, att fastigheten såldes till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA till ett pris av 50 000 kr. Försäljningen hade tillstyrkts av länsstyrelsen i Norrbottens län och kammarkollegiet. Av den utredning som har gjorts i ärendet framgår dels att högsta domstolen den 8 januari 1907 och den 12 december 1914 fastställt att äganderätten till fastigheten tillkommer staten, dels att SCA har en till tiden obegränsad besittningsrätt till fastigheten. I sådana enstaka fall där staten visserligen har en formell äganderätt till fastigheter men där äganderätten på grund av gamla upplåtelser med ständig besittningsrätt praktiskt taget är utan betydelse brukar fastigheterna, efter förslag av vederbörande länsstyrelse och kammarkollegiet, säljas till innehavarna av besittningsrätten.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. Beslutet från regeringen att ge SCA tillstånd att köpa de områden i Kalix skärgård som jag har tagit upp i min fråga har väckt viss uppmärksamhet i vårt län. Dels anses det förstås märkligt att 3 700 hektar produktiv skogsmark säljs för det i sammanhanget uppseendeväckande låga priset 50 000 kr., dels har regeringsbeslutet rivit upp gamla diskussioner om ägandeoch besittningsrätt. Det är närmast det senare som har föranlett mig att be regeringen redovisa skälen för att man nu har givit SCA det aktuella tillståndet. Jag tycker inte att Ingemar Mundebo redovisar några särskilt starka skäl. Han hänvisar till att både länsstyrelsen i Norrbotten och kammarkollegiet har tillstyrkt försäljningen och pekar dessutom på ett par avgöranden i högsta domstolen, åren 1907 och 1914.

Det är en av de saker som har gjort att det under lång — jag höll på att säga historisk —tid har stått strid om dessa öar. Fiskare har ställts mot fiskare i fråga om rättigheten att utöva fiske just i dessa områden. För min del kvarstår åtskilliga frågetecken också efter Ingemar Mundebos svar. Kände regeringen till hur omstridda de här öarna har varit och fortfarande är? Var det verkligen så, Ingemar Mundebo, att SCA för sin verksamhet behövde just dessa områden? Och för att knyta an till det sista stycket i svaret vill jag också fråga: om det verkligen är så att äganderätten praktiskt taget är utan betydelse — var då priset för den här upplåtelsen rimligt?
Herr talman! I de ganska få likartade fall som förekommer blir det ofta debatt och delade meningar. Jag vill dock understryka att det är få fall. Under de senaste fem åren är det tre fall som har varit aktuella, och detta är ett av dem. Vi var alltså medvetna om att delade meningar fanns.

I detta fall fanns det inte några speciella skäl att motsätta sig försäljningen. Jag skall inte i denna debatt gå in och vara värderingsman och ange ett rimligt pris i annan mån än att säga att i de fall som har varit aktuella har man följt förslag från länsstyrelse och kammarkollegium i prisfrågan.
Herr talman! Inte heller jag gör anspråk på att vara någon värderingsman — eller värderare, för att tala jämställt. Men jag vill för att påvisa hur orimligt det här priset måste te sig för gemene man -— förlåt, gemene person — säga att Wallenbergs/SCA alltså fått köpa dessa skogsöar för 50 000 kr. I år kunde man skjuta 100 älgar på dessa öar. Om man sätter värdet på varje älg till 2 000 kr. har man tjänat in köpeskillingen för öarna fyra gånger om på ett år bara på älgjakten. Litet knepigt är obestridligen det här. Ingemar Mundebo säger att det har förekommit få likartade fall och att regeringen har följt gammal praxis. Det är inte utan att man erinrar sig gammal praxis, för under förra århundradet var det ju så att nybyggare och skogsbönder lurades att mot fläskbitar och brännvinskaggar lämna ifrån sig sina skogsområden till bolagen. Nu verkar det som om regeringen följer praxis med baggböleri från den tiden.
Herr talman! Så är inte fallet. Vid bedömningen av priset bör man måhända ha med i bilden att besittningsrätten har varit fastställd sedan 1907 genom ett utslag av högsta domstolen. Man bör måhända också ha med i bilden att någon förändring i fråga om rätten till älgjakt icke skedde genom äganderättsbeslutet. Rätten till älgjakt tillkom besittningsrättsinnehavaren sedan årtionden tillbaka.
Herr talman! Om det har varit klart med besittningsrätten, har det uppenbarligen ändå varit oklart med besittningsrätt och äganderätt — i varje fall enligt vad den av mig tidigare åberopade länstidningen har kommit fram till. Tidningen redovisar också bakgrunden till de olika domarna. Tiden räcker inte till för att i det här sammanhanget återge allt detta. Min fråga är: Kände regeringen verkligen inte till det som länstidningen kommit fram till?
Herr talman! Bara ett konstaterande ännu en gång: Som framgår av svaret och som framgår av två domslut av högsta domstolen är det alldeles klart var äganderätt och besittningsrätt ligger.

Herr talman! Göran Persson har frågat mig om jag uppmärksammat uppgifterna om den anpassade studiegångens utbredning och vilka åtgärder som planeras för att förhindra ett uppenbart missbruk av den anpassade studiegången. SIA-utredningen hade som sin främsta uppgift att studera situationen för elever med svårigheter och föreslå olika åtgärder. Särskild uppmärksamhet ägnade utredningen de relativt små elevgrupper som inte kan finna skolan meningsfull. För dessa förekom vid tiden för utredningen olika åtgärder. Skolstyrelsen kunde således — och den möjligheten kvarstår alltjämt — ge vissa elever rätt att sluta skolan i förtid. Förutsättningen är endast att de får lämplig utbildning eller kan beredas vad som kallas ”annan lämplig sysselsättning”. Det visade sig vidare vid utredningens undersökningar att s.k. särskild undervisning i många fall utnyttjades så, att man sjukskrev elever som vantrivdes i skolan eller hade anpassningssvårigheter. Därefter fick de endast fem veckotimmars undervisning i skolan, i många fall utan tillsyn eller sysselsättning i övrigt. Det visade sig också att den s.k. jämkade studiegången, som enbart avsåg årskurs 9, på grund av den administrativa proceduren och schematekniska svårigheter inte blivit en smidig metod att hjälpa eleverna. Enligt SIA-utredningens mening borde skolans åtgärder i första hand syfta tillatt förebygga problem. Men det borde också vara möjligt för skolan att som en deli elevvårdsarbetet göra justeringar i timplanen för vissa elever, så att de kunde uppleva skolgången som meningsfull. Den grundläggande färdighetsträningen kunde exempelvis behöva förstärkas. För enstaka elever på högstadiet borde delar av utbildningen också kunna förläggas utanför skolan, om det fanns skäl att tro att eleverna på den vägen skulle komma i bättre balans eller får bättre motivation för fortsatta studier. Av riksdagens beslut 1976 liksom av beslutet om ny läroplan för grundskolan 1979 framgår att den anpassade studiegången skall ge eleverna utbildning som så långt möjligt skall vara likvärdig med den de får i skolan. Den får således inte enbart innebära en placering av eleverna i annan sysselsättning. Den förutsätter därför handledning. Kravet på handledning är klart uttalat i skolförordningen liksom i anmärkningarna till timplanen. Som en följd av läroplansbeslutet har skolöverstyrelsen erhållit olika uppdrag av regeringen. Däri ingår att noga följa utvecklingen av anpassad studiegång och redovisa erfarenheter till regeringen. De motiv för anpassad studiegång som anförts i samband med SIA beslutet 1976 och läroplansbeslutet 1979 anser jag bärande och riktiga. Genom anpassad studiegång skall skolan ha möjlighet att bättre hjälpa den grupp elever som tidigare slutade skolan, sjukskrevs eller långtidsskolkade. De bestämmelser som gäller och som finns intagna i skolförordningen och läroplanen samt SÖ:s förslag och anvisningar från 1978 ger en klar vägledning. Om de uppgifter som förekommit i pressen och som Göran Persson syftar på skulle vara riktiga, har anpassad studiegång utnyttjats på ett sätt som strider mot dess syfte. Jag utgår från att skolans tillsynsmyndigheter, främst länsskolnämnderna, uppmärksammar att så inte sker och att den anpassade studiegångens innebörd och syfte blir belyst vid konferenser med skolstyrelser, skolledningar och under studiedagar.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret. Användningen av den anpassade studiegången utanför skolan har av alla tecken att döma kommit att öka i allt snabbare takt. Detta är oroande. Visserligen kan den anpassade studiegången behöva användas, men eftersom den är förenad med Nr 24 så stora risker är det absolut nödvändigt att de krav riksdagen har slagit fast Torsdagen den också efterlevs ute på fältet. Kort kan kraven sammanfattas på följande 8 november 1979 sätt: 1. Den anpassade studiegången skall användas mycket restriktivt. 2. Den tid eleven tillbringar på exempelvis en arbetsplats är också utbildning. Det här får inte utveckla sig till någon form av extra arbetskraft. 3. Studiegången skall vara noggrant planlagd i samverkan mellan arbetsplatsen, skolan, eleven och hemmet. 4. En handledare skall finnas på arbetsplatsen. Denne skall vara väl förberedd för sin uppgift och få ersättning för den. Kostnaderna för detta skall bestridas ur förstärkningsresursen. Detta har upprepade gånger framförts av socialdemokraterna, men först i samband med behandlingen av läroplanspropositionen har också riksdagen bifallit en stark skrivning på den här punkten. 5. En målsättning bör vara att eleven skall återgå till sin klass, vilken är den naturliga sociala gruppering han eller hon tillhör. Det är uppenbart att man i flera kommuner bryter mot samtliga dessa villkor. Detta är allvarligt. Det innebär i klartext att de elever som bäst behöver omfattande hjälp och kvalificerat stöd i skolan i stället stöts ut. Eleven utestängs från den grundskoleutbildning som han har rätt till. Detta sker i ett läge då vi nyligen har infört ett statsbidragssystem med en fri och behovsorienterad resursfördelning, som alla beslutande instanser avsett skulle ge elever med behov av stöd större möjligheter att få sådant och därigenom en mer meningsfylld skolgång. Vi vet av tidigare undersökningar att det är de här ungdomarna som drabbas hårdast av en kärv arbetsmarknad. Mot den bakgrunden är jag glad över att skolministern nu så klart har deklarerat att det inte får gå till så här. Statsrådet undviker dock i sitt svar en av de centrala punkterna när det gäller den anpassade studiegången, nämligen frågan om vem som skall fatta beslut om densamma. Enligt socialdemokraternas uppfattning skall beslutet åvila skolstyrelsen. Därifrån bör det inte delegeras. Ställningstaganden av den här arten måste ligga på det politiskt ansvariga organet — skolstyrelsen — inte minst därför att man skall ha ett samlat grepp om detta och ha möjlighet att kontrollera att riksdagens villkor för verksamheten efterlevs. Dessutom förutsätter den anpassade studiegången ianspråktagande av medel ur förstärkningsresursen. Skolstyrelsen skall också helt naturligt se till att dessa saker samordnas. Mot bakgrund av svaret på min fråga och vad jag nu har anfört vore det naturligt att skolministern förutskickade att hon skulle ge skolöverstyrelsen ytterligare uppdrag att granska verksamheten med den anpassade studiegången.

Herr talman! Jag håller med Göran Persson om att de krav som riksdagen har uppställt för anpassad studiegång måste uppfyllas — inkl. restriktiviteten. Jag vill också påpeka att det i de föreskrifter och anvisningar som finns för anpassad studiegång klart deklareras de krav som skall uppfyllas. På sina håll har man möjligen försummat att upprätthålla dessa. Det gäller att göra en allsidig utredning av elevens behov och att upprätta ett individuellt utbildningsprogram. Vi har ännu inte några uppgifter om vilken omfattning den anpassade studiegången har fått sedan den infördes förra året. Men SÖ har, som jag sade i mitt svar, fått i uppdrag att noggrant följa utvecklingen. I detta sammanhang har SÖ möjlighet att överväga SIA-utredningens förslag om att skolstyrelserna regelbundet skulle rapportera beslut om anpassad studiegång, så att en bild av den aktuella situationen alltid fanns tillgänglig. Jag vill dock framhålla att det förefaller som om tidningsskriverierna om anpassad studiegång är något överdrivna. När SIA-utredningen gjorde en studie om hur många det var som slutade skolan i förtid — en studie har också utförts av skolöverstyrelsen våren 1975 — framgick det att drygt 5 96 av de elever som lämnade årskurs 9 hade en ofullständig skolgång. I dag refereras i Svenska Dagbladet en rapport från Uppsala under rubriken ”Bråkig elev sorteras ut”. När man tittar efter litet närmare vad det innebär, finner man att 0,9 26 av eleverna i Uppsala kommun har fått anpassad studiegång. Detta skall alltså ställas mot de drygt 596 som tidigare rapporterats ha en ofullständig skolgång. Det bör också tilläggas att enligt forskningsrapporter har i Uppsalafallet ökade praktiska inslag givit eleverna större självförtroende och motivation, och skolket har minskat.

Herr talman! Statsrådet sade att tidningsskriverierna kanske hade varit överdrivna. Jag tror inte att man kan överdriva de problem som de svaga eleverna har i skolan. De är så pass allvarliga att dem måste vi verkligen ta seriöst på, när det kommer larmsignaler, och sådana signaler har ju kommit den allra senaste tiden. : Statsrådet talade om att man i Uppsala kommun har 0,9 96 av eleverna i en viss årskurs i anpassad studiegång. Men det finns också exempel på kommuner som har uppemot 10 96 av eleverna i den typen av verksamhet, och det är mot den bakgrunden som jag har ställt min fråga till statsrådet. Mot den bakgrunden hade det också varit naturligt att statsrådet tagit initiativ till att ge skolöverstyrelsen ytterligare uppdrag att titta på den här saken. Det är de allra svagaste eleverna det handlar om, och vi vet av tidigare erfarenhet att dessa ungdomar kommer att få det svårt, särskilt när de kommer ut på arbetsmarknaden. Vi vet att arbetslösheten i denna grupp är dubbelt så hög som inom samma åldersgrupp i övrigt. Vi vet också att de längre fram i livet kommer i en mycket sämre situation än vad deras jämnåriga kamrater kommer att befinna sig i. Hur pass överdrivna eller väl grundade farhågorna är kommer att visa sig, Nr 24 eftersom LO-sektionerna runt om i landet nu har startat en mycket ambitiös — Torsdagen den uppföljning av den anpassade studiegången. Jag är övertygad om att vi den 8 november 1979 närmaste tiden kommer att få rapporter av samma typ som vi har fått nyligen. = Det i sin tur kommer att ytterligare understryka vikten av att skolöversty Om viss utbildning relsen får i uppdrag att titta mer ingående på den anpassade studiegången. = för lärare i träoch metallslöjd Statsrådet BRITT MOGÅRD: Herr talman! Jag kan inte finna annat än att jag har sagt — och det står jag för — att skolöverstyrelsen har fått i uppdrag att noga följa utvecklingen av anpassad studiegång. Det är klart att jag skulle kunna tala om för skolöverstyrelsen att den skall göra vad den har blivit tillsagd att göra, men jag finner inte något behov av detta. Det är självklart att problemen skall tas på allvar och att missbruket skall tas på allvar. Anledningen till att jag tar upp det som jag ibland misstänker vara överdrivna tidningsskriverier är att jag kan se en annan risk, nämligen att man blir så rädd för anpassad studiegång att man inte ens tillämpar den efter de regler som gäller och alltså inte på rätt sätt tar hand om barn som skulle hjälpas av detta. Det är vad jag menade. Missbruket har jag tagit avstånd från i olika sammanhang, och det kan jag upprepa än en gång. Man skall följa reglerna när det gäller anpassad studiegång.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för den deklarationen. Den är värdefull. Jag vill för min del avsluta debatten med att säga att det är viktigt att vi mycket noggrant följer den här frågan, eftersom det handlar om den allra svagaste gruppen i skolan. Vi har nyligen fått ett nytt statsbidragssystem som syftar till att ge de här ungdomarna en bättre situation i skolan, men det har ju kommit rapporter under den senaste tiden som tyder på att utvecklingen går i en annan riktning. Det finns all anledning att ta seriöst på varningssignalerna, och det finns all anledning att vi bevakar frågan noggrant också i fortsättningen.

78, och anförde: Herr talman! Lennart Bladh har frågat mig om jag känner till varför universitetsoch högskoleämbetet och skolöverstyrelsen nekat lärarna i träoch metallslöjd utbildning i teknik, samt om jag har för avsikt att öppna utbildningen i teknik så att den blir behörighetsgrundande för lärare i träoch metallslöjd. 141 I propositionen om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m. behandlades frågan om försöksutbildning av lärare i slöjd i kombination med annat ämne. Föredragandens förslag innebar att utbildningen skulle begränsas till att avse kombinationer med ämnena engelska eller matematik. UHÄ skulle efter en femårsperiod komma in med en redogörelse för försöksverksamheten. Riksdagen hade inget att erinra mot detta. 1974 års lärarutbildningsutredning har i sitt betänkande Lärare för skola i utveckling tagit upp frågan om undervisningen i teknik i grundskolan. Utredningens förslag remissbehandlas f. n. I propositionen om läroplan för grundskolan m.m. föreslog min företrädare att teknik skulle bli ett obligatoriskt ämne inom ramen för det naturorienterande ämnesblocket. Till frågan om utbildning av lärare i teknik ämnade föredragande statsrådet återkomma i samband med ställningstaganden till förslag från LUT 74. Till frågan om fortbildning av de lärare som nu undervisar i teknik utan att ha erforderlig utbildning i ämnet ämnade hon återkomma i annat sammanhang. Uttalandena föranledde ingen erinran vid riksdagsbehandlingen. De yrkanden som Lennart Bladh m.fl. hade i en motion om utbildning av lärare i träoch metallslöjd samt teknik avslogs därmed av riksdagen. Den förutvarande regeringen uppdrog därefter åt UHÄ att i samråd med SÖ komma in med förslag till utbildningsåtgärder, avseende en begränsad tidsperiod, för lärare som nu undervisar i teknik utan att ha erforderlig utbildning. Som en följd av uppdraget har UHÄ nu föreslagit dels att behörighetsgrundande utbildning till lärare 19 i matematik, teknik och fysik alternativt kemi åter skall anordnas, dels att kompletterande utbildning i teknik för bl.a. slöjdlärare som undervisar i ämnet skall komma till stånd. Dessa förslag bereds f. n. inom regeringskansliet och kommer att behandlas i budgetpropositionen 1980. Slutligen vill jag säga att det också enligt min mening vore olämpligt att föregripa behandlingen av förslagen från LUT 74 genom att nu ta ställning till frågan om en helt ny behörighetsgrundande utbildning av lärare i teknik.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. När vi motionerade om utbildning av lärare i träoch metallslöjd i samband med lärarutbildningspropositionen, godtog vi också att man skulle vänta på förslaget från LUT 74. Vi påpekade dock att det inom denna kategori finns en reserv av lärare som snabbt kunde vidareutbildas för att tjänstgöra i ämnet teknik. Nu har UHÄ fått i uppgift att se till att utbildningen blir klar, eftersom det råder stor brist på lärare i teknik. I dag undervisar i teknik omkring 1 200 lärare som inte har behörighet. Jag menar att vi har en god reserv i lärare i träoch metallslöjd. En gång i tiden, när teknikämnet kom till, var de dåvarande yrkeslärarna en fin reserv UHÄ föreslår att man för att täcka behovet skall utbilda lärare i två grupper: Torsdagen den en grupp får behörighet, en annan får bättre kompetens för att undervisa i 8 november 1979. ämnet teknik Det innebär, bästa statsrådet, att vi i fortsättningen får två grupper lärare, en med och en utan behörighet. Vi har alltså lärare med praktiska inslag i undervisningen. Att låta dessa utbilda sig till lärare i teknik — vore det inte vettigt .och också ett sätt att tala om att ämnena är likaberättigade? Det förs i dag en debatt om vilka ämnen som är mest värdefulla — teoretiska eller praktiska. Vi säger att de praktiska inslagen i skolan behövs, och i regeringsdeklarationen står det också: ”Inslaget av praktiska moment i undervisningen förstärks.” Man säger alltså klart ifrån i regeringsdeklarationen att vi måste få utbildare som också tillför undervisningen praktiska inslag. Jag tycker det är egendomligt att man här har en reserv som inte tillvaratas. Det är också enligt min mening mycket egendomligt att statsrådet slutar sitt svar med att säga att det är olämpligt att nu ge behörighetsgrundande utbildning av lärare i teknik innan LUT 74 har tagit ställning. I dag ger man de facto, enligt förslagen från UHÄ, lärare enligt modellerna B1 och B2 behörighet, medan lärare enligt modell B 3 inte skall ha behörighet. Jag frågar: Är det rättvisa i ämnesfördelningen, när man ger lärare som har teoretisk utbildning förmånen att få behörighet, medan lärare med mångårig erfarenhet av praktiska inslag inte skall ha behörighet? Jag tycker, fru statsråd, att man här borde kunna göra någonting om man menar allvar med att ge de praktiska ämnena en förstärkning i den nya skolan.
Herr talman! Jag får ännu en gång hänvisa till att UHÄ:s förslag nu bereds i regeringskansliet och framhålla att Lennart Bladh får vänta på besked tills budgetpropositionen framläggs. I fråga om det sista som sägs i mitt svar — att det är olämpligt att föregripa behandlingen av förslagen från LUT 74 — överensstämmer det med vad utbildningsutskottet i våras uttalade. Det var visserligen en reservation av Lennart Bladh m.fl. men jag hade i alla fall samma uppfattning som majoriteten.
Herr talman! Det är likväl så att enligt förslaget från UHÄ var det två grupper lärare som blev behöriga. Man går alltså förbi LUT 74 ändå för lärare med teoretisk utbildning. För lärare med praktisk utbildning, alltså lärare i träoch metallslöjd, som de facto har varit en reserv och som i dag undervisar i ämnet teknik på ett bra sätt, har man fortfarande sagt nej. Detta är, tycker jag, en diskriminering av utbildade lärare i praktiska ämnen. Jag förstår mycket väl att man från lärarnas fackliga organisation har motsatt sig detta vid MBL-förhandlingarna. Alla vackra ord om att göra skolan mera praktisk, att ha samma värderingar för teori och praktik, faller platt till marken när man på ansvarigt håll delar upp teori och praktik på det 143 här flagranta sättet. Jag tycker, fru statsråd, att man dels borde gå tillbaka till regeringsförklaringen och säga att man menar allvar med vad man skriver där om de praktiska inslagen, dels borde ge behörighet åt en grupp lärare som har undervisat i teknik under många år på ett hyggligt sätt. Om man nu lägger fram ett förslag om att två grupper skall ha behörighet medan en grupp inte skall få det, skapar man inte någon jämlikhet.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att Lennart Bladh argumenterar mot ett förslag från UHÄ, inte mot mig.
Herr talman! Den enda som kan ändra på UHÄ:s förslag är fru statsrådet.

Herr talman! Margot Håkansson har frågat mig när beslut kan fattas om lokalisering av stiftelsen Statshälsans huvudkontor och utsikterna för att Karlskrona i så fall kan komma i fråga. Stiftelsen är ett enskilt företag, där staten är en av fyra huvudmän. Övriga huvudmän är de statsanställdas huvudorganisationer. Det är således inte här fråga om något statligt lokaliseringsbeslut. En särskild partssammansatt arbetsgrupp har förberett stiftarnas beslut i samband med inrättandet av Statshälsan. Arbetsgruppen har därvid föreslagit att styrelsens säte och därmed huvudkontoret av praktiska skäl skulle förläggas till Stockholm under den tid när organisationsarbetet pågår. Arbetsgruppen har vidare föreslagit att Karlskrona skall komma i första hand om stiftarna av regionalpolitiska skäl bedömer att huvudkontoret slutligt skall förläggas utanför Storstockholmsområdet. Stiftarna har beslutat i enlighet med arbetsgruppens förslag. Nu har styrelsen enligt stiftelsens stadgar sitt säte i Stockholm. Det ankommer på styrelsen att besluta om eventuell ändring av lokaliseringsorten. Ett sådant beslut skall visserligen underställas huvudmännen för godkännande, men staten som huvudman kan inte ensam avgöra frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som tyvärr inte var så klargörande som jag hade önskat. Det har sedan jag ställde denna fråga utlösts en viss aktivitet på Blekingebänken, och det är inte i vägen i en för länet så viktig fråga. Det har Försvaret har sedan 1950-talet minskat med ca 5 000 personer i Karlskrona. Torsdagen den Och tyvärr fortsätter denna minskning av antalet arbetstillfällen inom 8 november 1979 försvaret. Staten borde därför ha ett särskilt ansvar för att medverka till att nya statliga arbetstillfällen kommer länet till godo. Men det har vi inte sett något av i Blekinge, varken under den långa socialdemokratiska regeringsperioden, då de stora utlokaliseringarna av statliga verk ägde rum, eller under tiden från 1976, då vi har haft borgerliga regeringar. Riksdagen har ändå klart uttalat sig för att Statshälsans huvudkontor inte behöver placeras i Stockholm. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:30 säger utskottet: ”När det gäller lokalisering av Statshälsans huvudkontor finns det knappast något avgörande skäl för en placering i Stockholmsområdet. Det finns anledning utgå från att statens företrädare och parterna på arbetsmarknaden i sina förhandlingar allvarligt prövar möjligheterna att förlägga kontoret till någon ort ute i landet.” Det finns starka regionalpolitiska skäl som talar för en lokalisering av huvudkontoret utanför Stockholmsområdet. Och om huvudkontoret inte placeras i Stockholmsområdet, bör det lokaliseras till Karlskrona. I den protokollsanteckning som statsrådet berör i svaret sägs också att man enligt arbetsgruppens mening av praktiska skäl skall kunna fortsätta organisationsarbetet i Stockholmsområdet. Men om stiftarna väljer en ort utanför Storstockholmsområdet anser arbetsgruppen, efter att ha tagit del av vad riksdagen i olika sammanhang har uttalat i fråga om framtida lokalisering av statlig verksamhet, att i första hand Karlskrona bör komma i fråga. Det är lite beklagligt att statsrådet skjuter frågan ifrån sig genom att utgå från att det är styrelsen som skall fälla hela avgörandet, eller i varje fall en stor del av det. Även om styrelsen har denna formella befogenhet bör de statliga representanterna i styrelsen och statsrådet Johansson ha möjlighet att påverka beslutet i enlighet med vad riksdagen har uttalat. Jag förmodar att statsrådet Johansson är intresserad av att tillämpa den regionalpolitik som vi står bakom. Jag vill också ställa frågan vid vilken tidpunkt man beräknar att beslutet kan fattas. Jag vill här och nu ha svar på dessa frågor.

Herr talman! Nej, jag skjuter inte frågan ifrån mig. Men mitt svar har den viktiga bakgrunden att man skall behandla saker och ting korrekt, och frågan var från den synpunkten felaktigt ställd. I frågan talades det nämligen om ett statligt lokaliseringsbeslut. Det var den uppgiften som jag tillrättalade i mitt frågesvar. Därefter var det självklart att jag redogjorde för hur det verkliga förhållandet är, vem som fattar beslut och hur detta beslutsorgan ser ut. Staten har genom sin representation i styrelsen ett inflytande över Statshälsans verksamhet. Inflytandet är emellertid, som jag har sagt tidigare, delat med övriga huvudmän, dvs. de statsanställdas huvudorganisationer, som har majoritet i styrelsen. Det är bara detta jag har velat framhålla. 145 Sedän är jag beredd att här och nu ange den principiella utgångspunkten för statens agerande i detta sammanhang. Jag hoppas alltså att styrelsen skall enas om en lösning enligt decentralistiska principer. Det innebär att man fullföljer och beaktar de riktlinjer och principbeslut som riksdagen tagit, av vilka Margot Håkansson har nämnt något. Låt mig också ange att jag är helt på det klara med den regiönalpolitiska situationen i det sydöstra hörnet av Sverige. Den har bl.a. klargjorts mycket tydligt i den uppvaktning jag hade under veckan från Aktion Blekinge.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för detta klargörande besked om att man från regeringens sida i alla fall syftar till att medverka för att förverkliga vad vi har sagt angående regionalpolitiska satsningar. Även om detta inte är en helt statlig verksamhet utan staten ingår som part, är det lika viktigt att man i praktisk verklighet försöker leva upp till vad man i teorin har talat så mycket om, nämligen att satsa på orter ute i landet. Jag skulle kunna göra en lång beskrivning av Karlskronas och Blekinges besvärligheter, men det skall jag inte göra. Vi har en mycket liten offentlig sektor och servicesektor. Även om detta är en mycket liten ersättning är det dock en ersättning för alla de statliga arbetstillfällen vi har gått miste om. Det är alltså av avgörande betydelse att Karlskrona verkligen står i första rummet när det gäller utlokalisering. Jag hoppas också att så kommer att ske, så att vi inte behöver konkurrera med någon annan ort i landet — det finns ju en protokollsanteckning om att Karlskrona bör komma i första rummet. Jag vill ha ett klargörande besked om var statsrådet står i denna fråga.

Herr talman! Svaret på det ligger i beskedet jag redan har lämnat, nämligen att inte heller tidpunkten avgörs av staten utan av styrelsen. Jag kan alltså inte uttala mig om när styrelsen känner sig färdig att fatta beslut, och därför kan jag inte heller utlova någon tidpunkt. Men efter vad jag erfarit bör det kunna ske inom de närmaste veckorna. Jag har klargjort den principiella uppfattningen, som framgår bl.a. av regeringsförklaringen, att regeringen avser att bedriva en målmedveten decentraliseringspolitik, inte minst i den verksamhet som gäller den offentliga sektorn. Och denna fråga har ju en klar anknytning till den offentliga sektorn. Men jag vill alltså inte här gå beslutsprocessen i förväg. Det är grunden till att jag inte klart anger annat än i principiella ordalag min och regeringens uppfattning i denna fråga. Jag hoppas att Margot Håkansson kan ge sig till tåls med detta.
Herr talman! Jag tackar statsrådet också för detta svar. Det finns ändå en viss optimism inbakad i det. Jag har förståelse för att man i sammanhanget kanske inte offentligt kan uttala sig med säkerhet förrän beslutet är fattat. Men det är viktigt att vi från vårt län har klargjort hur stor betydelse vi fäster vid denna protokollsanteckning. Vi önskar verkligen att regeringen och statsrådet Johansson gör vad de kan för att det som arbetsgruppen har antytt i denna protokollsanteckning skall bli verklighet.

Herr talman! Erik Hovhammar har frågat mig, om jag avser att ompröva koncessionsnämndens beslut om en utökning av svavelutsläppen från Pilkington Floatglas Aktiebolags glasverk i Halmstad. Verksamheten vid Pilkingtons glasverk har såväl 1974 som 1976 varit föremål för prövning och/eller andra åtgärder enligt miljöskyddslagen hos länsstyrelsen. Svavelutsläppen från glasverket fastställdes till högst 650 ton svavel om året. För att den fortsatta driften vid glasverket skulle kunna ske under optimala förhållanden ansåg bolaget det angeläget, att verksamheten och villkoren omprövades för att bl.a. få fastlagt nivån för svavelutsläppen. Bolagets ansökan ingavs till koncessionsnämnden den 10 maj 1978. I beslut den 5 september i år erhöll bolaget tillstånd av koncessionsnämnden att vid bolagets glasverk i Halmstad tillverka 5 500 ton smält glas per vecka, räknat som genomsnitt för år. För tillståndet meddelades ett antal villkor, som bl.a. innebär att utsläppen av svaveloxider får uppgå till högst 3 kg, räknat som svavel, per ton smält glas, dock högst 750 ton per år. Över koncessionsnämndens beslut har ett antal enskilda sakägare, somliga understödda av lokala miljövårdsgrupper, och Ljungby kommun anfört besvär. Även bolaget har överklagat koncessionsnämndens beslut. De enskilda sakägarna och kommunen har yrkat att bolaget åläggs att genom att använda svavelfattig olja och medelst tekniska åtgärder ytterligare sänka utsläppen. Några av dem som överklagat har yrkat att bolaget i vart fall inte skall tillåtas öka utsläppen utöver den av länsstyrelsen tidigare fastställda maximigränsen. Bolaget har å sin sida yrkat att särskilda gränsvärden anges för svavelutsläppen från processen resp. oljeeldningen. Detta skulle f.n. innebära ett totalt utsläpp om 930 ton svavel per år. Besvärsärendet bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. Jag kan därför inte i dag ge besked om utgången av regeringens prövning i ärendet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret, samtidigt som jag självfallet beklagar att det inte innehöll något klart besked. Enligt min och mångas uppfattning brådskar det med denna fråga, eftersom nedfallet har en ackumulerad effekt. Jag vill därför nu ställa den direkta frågan till statsrådet, hur lång tid denna beredning inom jordbruksdepartementet beräknas ta. Jag vore tacksam att få den kommentaren här i dag. Jag är fullt på det klara med att huvudparten av de försurningar som drabbar södra och västra Sverige kommer från utlandet, men situationen är så allvarlig att vi måste skydda oss också mot våra egna utsläpp. Det måste ju f. ö. vara förutsättningen för att vi i utlandet skall få förståelse för våra krav, när vi begär att de länder som exporterar föroreningar till oss skall vidta åtgärder mot utsläppen. För miljöns skull, för ekonomins skull och inte minst för människornas skull måste vi snabbt och effektivt ingripa mot försurningen och dess allvarliga följdverkningar. Försurningseffekterna ackumuleras nu snabbt, och speciellt känsliga är de områden där marken är sådan att naturlig buffring är liten. Länsstyrelsen i Kronobergs län, mitt hemlän, har genomfört två inventeringar av länets samtliga sjöar, med en yta av minst 20 ha. Den första undersökningen gjordes sommaren 1971 och den andra sommaren 1977. Dessa undersökningar visar hur snabbt försurningen numera går i Kronobergs län. I hela länet finns nu vatten med neutralt pH-värde endast i trakten kring Växjö. Ledningsförmågan, som är ett mått på vattnets totala innehåll av joner, har i stort sett ökat med 25 26 mellan 1971 och 1977. Buffringskapaciteten, dvs. förmågan att stå emot försurning, har minskat betydligt eller med mellan 25 och 50 96 inom källområdena för den för laxoch öringbestånden i södra Östersjön viktiga Mörrumsån samt också för Lagan och Helgeån. Den genomsnittliga ökningen av nitrathalten i länet har mellan de båda undersökningarna varit fem å tio gånger. Ökningen av nitrathalten i såväl ytsom grundvattnet beror inte bara på ökade konstgödselgivor utan också på att allt större mängder kväve tillförs från atmosfären via den sura nederbörden. Nederbörden har också blivit allt surare, och ett pH-värde på 4,5 är tyvärr numera ”normalt” på det sydsvenska höglandet, och det är illavarslande. Sura svavelföroreningar kommer som bekant dels med nederbörden, s.k. våtdeponering, dels som luftburna partiklar, torrdeponering. Torrdeponeringens andel ökar ju närmare man kommer västkusten, och svavelnedfallet i Kronobergs län är nästan dubbelt så stort i de västra delarna av länet som i de östra. Det är därför troligt att det är just de västliga och centrala delarna av Kronobergs län som kommer att drabbas ytterligare om Pilkington får tillstånd att öka sina utsläpp av sura svavelföroreningar med ungefär 100 ton om året. Herr talman! Jag har tidigare sagt att försurningen inte bara är ett miljöoch hälsoproblem utan också ett ekonomiskt problem. Det sura nedfallet ökar urlakningen av basiska mineralämnen från jordarna, vilket leder till att marken blir allt fattigare på dessa ämnen och slutligen kommer att totalt förlora förmågan att neutralisera det sura regnvattnet. Jordbruksmarken utarmas och skogens återväxt försämras. Rostangreppen på bilar och maskiner ökar starkt. Det allvarligaste är emellertid hotet mot vår hälsa. Höga halter av aluminium, vanadin, mangan, zink, kvicksilver och framför allt kadmium kan förekomma i samband med låga pH-värden. Detta påverkar fisken i vattnet, något som av många betraktas som ett mindre problem. Fiskdöden är emellertid en larmsignal — och jag vill påstå att det är en allvarlig sådan — om att något håller på att gå snett när det gäller livsbetingelserna. Försurningen påverkar inte bara fisken utan alla organismer som lever i vattnet, och på litet längre sikt påverkas också grundvattnet. I slutet på den ekologiska kedjan finns också människorna. Från läkarhåll har det sagts att den försurade luften påverkar människans andningsorgan. Lika allvarligt eller kanske ännu allvarligare är att tungmetallerna innebär direkta hälsofaror, eftersom de indirekt kommer in i våra födoämnen, såväl vegetabiliska som animaliska. Visserligen sker denna förgiftning i en långsam process, men farorna får verkligen inte nonchaleras. Undersökningar har visat att hela Småland utom vissa delar vid ostkusten nu har halter av tungmetaller över de normala, och vissa områden har — som det heter i en undersökning — mycket höga halter. Jag är som jag tidigare sagt fullt på det klara med att huvudparten av försurningarna i dessa områden kommer från utlandet. Jag har också den största förståelse för att svenskt näringsliv inte kan belastas med miljökostnader som allvarligt skulle försämra vår konkurrenskraft — jag har framfört detta tidigare i olika sammanhang, och jag vill göra det också här i dag — liksom att det i högsta grad handlar om ett sysselsättningsproblem. Men i det här aktuella fallet är det inte fråga om krav på att Pilkington skall gå över till lågsvavlig olja eller vidta kostsamma avsvavlingsåtgärder. Det gäller bara att förhindra ökningar i utsläppen. Jag är fullt på det klara med att detta medför vissa nackdelar för Pilkington, men å andra sidan måste vi här i Sverige föregå med gott exempel om vi skall kunna påverka länder som exporterar föroreningar till Sverige. Herr talman! Frågan är om vi satt tillräcklig press på de länder som släpper ut vad som officiellt kallas gränsöverskridande föroreningar. I Danmark klagar man exempelvis över att Barsebäcks kärnkraftverk ligger så nära stora danska befolkningsområden, men samtidigt använder danska oljedrivna kraftverk olja med mycket hög svavelhalt, vars föroreningar förs över till svenskt område. I samband med internordiska förhandlingar borde de svenska representanterna begära att Danmark försöker minska de utsläpp som hamnar på svenskt område. Vi måste emellertid också agera internationellt. Pilkingtonchefen Carl Leijonhufvud har i ett uttalande i Svenska Dagbladet den 23 oktober i år sagt att det bästa vore att vi på europeisk nivå kom överens om att raffinaderierna skall avsvavla oljan. Det blir billigare om raffinaderierna gör detta än om konsumenterna skall göra det, och det blir också rättvist ur konkurrenssynpunkt. Jag tror att detta är en mycket viktig synpunkt i denna debatt. Herr talman! Jag hoppas att regeringen vidtar alla de åtgärder som står i dess makt för att skydda vår miljö och vår hälsa mot de skadliga luftföroreningarna. Situationen är nu sådan att vi verkligen måste se till att vi reparerar vår miljö. Det måste vi göra nu, innan det blir för sent.
Herr talman! Svaret på Erik Hovhammars fråga blir att jag räknar med att regeringen skall kunna fatta ett beslut i ärendet under de första månaderna 1980, förhoppningsvis i februari eller mars. Jag håller med Erik Hovhammar när han säger att försurningen är ett mycket allvarligt miljöproblem, men vill erinra om att vi i Sverige har vidtagit mycket långtgående åtgärder för att motverka försurningen. Vi genomför det mest långtgående programmet i Europa för minskning av svavelutsläppen vid eldning med olja och andra fossila bränslen. Våra åtgärder inom landet är, som Erik Hovhammar sade, inte tillräckliga, därför att mer än hälften av svavelnedfallet i södra Sverige kommer från utlandet. När Erik Hovhammar ifrågasätter, om vi har satt tillräcklig press på andra länder, vill jag säga att vi har tagit initiativ till internationella förhandlingar om luftföroreningar som sprids mellan olika länder. Förhandlingarna har varit mycket framgångsrika och resulterat i en internationell konvention enligt vilken de europeiska länderna åtar sig att arbeta för en minskning av svavelutsläppen. Den här konventionen kommer vi att underteckna vid en miljöministerkonferens i Genéve i nästa vecka.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för beskedet och avvaktar nu med stort intresse resultatet. Ju förr det föreligger ett positivt resultat dess bättre — tiden hastar. Jag är också glad över att man på det internationella planet för de här förhandlingarna och hoppas att de på sikt skall leda till ett för vårt land positivt resultat.

Herr talman! Brivio Thörner har frågat mig om jag är beredd att medverka till att drabbade lantbrukare kompenseras för de skador som uppstått genom parafilaria bovicola — den s.k. gröna masken — samt om regeringen avser att pröva möjligheten att kompensera regleringskassan för eventuella ersättningsutbetalningar för parasitangreppen i fråga. De huvudsakliga förlusterna på grund av maskinfektionen uppstår när man vid slakten måste kassera kött, som har missfärgats genom utgjutningar och blödningar i underhuden. Infektionen rapporterades första gången i Sverige på djur från Östergötland våren 1978. En arbetsgrupp tillsattes för att under statsepizootologens ledning utreda sjukdomens utbredning, spridningssätt, behandlingsmetoder m.m. I gruppen ingick representanter för lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk, Svelab och slakteriorganisationerna. Farmek ek. förening har tidigare yrkat att de medlemmar i föreningen som drabbats av förluster till följd av parasiten skall ges ekonomisk ersättning till dess att effektiva bekämpningsprogram tagits fram. Gällande lagstiftning medger inte att ersättning utgår till djurägare, som orsakats ekonomiska förluster till följd av infektion på grund av parasiten. Efter framställning från lantbruksstyrelsen har regeringen emellertid bemyndigat styrelsen att av anslaget Bekämpande av smittsamma sjukdomar, m.m., disponera högst 500 000 kr. för undersökningar rörande parafilariainfektion hos nötkreatur. Efter en framställning från Lantbrukarnas riksförbund har statens jordbruksnämnd beslutat att medel som inom fördelningsplanen tillförs regleringsföreningen Svensk kötthandel skall användas för täckande av förluster, förorsakade av parafilaria bovicola. Frågan om ersättning till djurägarna har därigenom lösts genom att jordbruket solidariskt till dessa drabbade brukare avstår medel som redan tillerkänts jordbruket inom ramen för regleringsverksamheten. För 1979 har ersättningsbeloppet uppskattats till ca 600 000 kr. Det rör sig alltså om en relativt begränsad summa. Jag anser det inte befogat med ett tillskott av budgetmedel.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på de frågor som ställts av Brivio Thörner under hans ersättarperiod här i riksdagen. Då Brivio Thörner f. n. ej är ledamot av riksdagen, har jag ombetts ta emot svaret från statsrådet. Den parasit som orsakat och orsakar skadorna på nötkreatursbesättningarna finns sedan länge bl.a. i Medelhavsområdet och i Sydafrika. Under några år har den förekommit, och skadeverkningar och frekvens har stadigt ökat, i vårt land. Det var därför en synnerligen angelägen åtgärd då förra regeringen med dåvarande jordbruksministern Eric Enlund anvisade medel för försök att finna lämpligt bekämpningsmedel. Försöken har hittills visat på vissa framgångar i bekämpningen av den här parasiten. För de lantbrukare som drabbats av skador i sina besättningar har förlusterna i flera fall blivit mycket stora. Det är därför rimligt att de kompenseras på något sätt. Det är således med stor tillfredsställelse jag nu konstaterar att jordbruksministern anser det möjligt att en sådan kompensation kan komma till stånd. Men eftersom kompensationen tas av regleringsmedel innebär det att det samlade lantbruket får bära kostnaderna. Jag anser att det vore rimligt om regleringskassan kompenserades för dessa ersättningsutbetalningar. Jordbruksministern är nu inte beredd att vidta en sådan åtgärd, men låt mig ändå uttrycka den förhoppningen att jordbruksministern i den fortsatta budgetbehandlingen prövar möjligheten att ge regleringskassan kompensation för utbetalningarna. Kan jordbruksministern vara beredd att ge något besked på den punkten? Skaderiskerna är inte heller avvärjda, även om skadefrekvensen gått ned och skadorna på enskild individ inte förefaller vara så stora som före bekämpningen. Vilken inställning har statsrådet till fortsatta ersättningsanspråk? En annan frågeställning kan vara hur man skall hantera anspråk på ersättning för skador och förluster som drabbade jordbrukare redan 1978 och 1977 — även om skador från 1977 inte härleddes till parafilaria utan ansågs vara orsakade av andra förhållanden, t.ex. rivning eller stångning. Angeläget är också att resurser även fortsättningsvis ges för fortsatt bekämpning och forskning inom det här berörda området. I sammanhanget reser sig även frågan vilka kontakter svenska djurhälsoexperter har med internationella organ för att komma till rätta med de problem som finns. Herr talman! Jag ber att å Brivio Thörners vägnar få tacka för det svar som lämnats.
Herr talman! Det viktiga är nu att försöka komma till rätta med den här sjukdomen, och därvidlag är jag förhoppningsfull efter det arbete som gjorts. Skulle pengarna inte räcka till fortsatta undersökningar är jag givetvis beredd att överväga den delen.

Herr talman!

Karin Israelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att befintliga sysselsättningsmöjligheter bibehålls och nya arbetstillfällen skapas i Västerbottens inlandskommuner. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Västerbottens län har haft och har stora och långsiktiga problem vad gäller tillgången till arbete. De akuta problem som finns i länet gör att regeringen med stor uppmärksamhet måste följa utvecklingen. Karin Israelsson uppehåller sig särskilt vid inlandets problem och behovet av insatser där. Jag instämmer i behovet av särskilda insatser i de befolkningsoch sysselsättningsmässigt sämst ställda kommunerna. Regeringen kommer — i enlighet med regeringsförklaringen — att på olika sätt försöka förbättra situationen i våra mer glesbebyggda regioner. Villkoren för företagande i glesbygdsområdena måste förbättras. Glesbygdsstödet bör ytterligare byggas ut. Vidare kommer en översyn av stödområdesindelningen för det regionalpolitiska stödet att göras för att ytterligare stimulera företagen att förlägga sin expansion till de kommuner som har de största proble Det jag nu har nämnt är dock frågor som måste beredas ytterligare innan förslag kan läggas fram. Karin Israelsson tar också upp domänverkets planer vad gäller Umeåregionen. En ny revirindelning har aktualiserats, som tillsammans med det ständigt pågående rationaliseringsarbetet kan leda till en minskning av antalet sysselsatta med ca 270 personer. Efter vad jag förstått kommer denna minskning helt att kunna ske genom s.k. naturlig avgång. Självfallet innebär det ändå ett bortfall av sysselsättningstillfällen i de berörda kommunerna. Fortsatt rationalisering av organisation och drift är nödvändig för domänverket. Den svenska skogsindustrins konkurrenskraft kräver ett rationellt skogsbruk. Viktigt är emellertid att man i dessa förändringar också väger in samhällsekonomiska aspekter och det måste, som jag ser det, innebära att organisationsförändringen så långt det över huvud taget är möjligt bör göras på ett sådant sätt att de svagaste kommunerna skyddas. Efter vad jag erfarit kommer revirkontor att behållas i orter som Sorsele och Stensele, vilket stämmer väl överens med denna inriktning. Jag kommer att noga följa denna frågas fortsatta handläggning. Vad gäller Scharins har regeringen nyligen avslagit företagets ansökan om lokaliseringsstöd. Företaget söker nu nya vägar att komma ur den besvärliga situationen. Regeringen kommer att bedöma varje konstruktivt förslag i positiv anda. Vad gäller NCB i Hörnefors lämnade jag för någon vecka sedan i svar till Lilly Hansson besked om att de pågående strukturdiskussionerna inom NCB kan beräknas vara avklarade först under första halvåret 1980. Vad gäller Polarvagnen beviljade regeringen bolaget för en vecka sedan statlig garanti för ett ytterligare lån på 6 milj.kr. Beloppet täcker bolagets kapitalbehov på kort sikt. Samtidigt har Investeringsbanken åtagit sig att medverka i arbetet med rekonstruktionen av bolaget. Härvid avses i första hand en utvärdering göras av de alternativ för en långsiktigt tryggad verksamhet som föreligger eller kommer fram. Som jag sade i mitt svar den 23 oktober på frågor av John Andersson m.fl. har Polarvagnen en betydande styrka i sin kunniga personal, moderna produktionsapparat och inarbetade marknadsställning. Dessa faktorer gör att en långsiktigt hållbar lösning av bolagets problem bör kunna åstadkommas. Vad slutligen gäller frågan om Algots Nord/Nordkonfektion AB kan följande sägas om situationen för AB Eisers enheter i Västerbotten. I slutet på innevarande år kommer ett tiotal anställda i Lycksele att överföras till det nybildade bolaget Effektregleringsdon AB, som tillverkar steglösa strömbrytare. Enligt vad jag har inhämtat är det Eisers förhoppning att ytterligare ett tjugotal anställda skall övergå till nämnda bolag nästa år. Nr 25 F. n. är alla anställda i Lycksele sysselsatta med tekoproduktion och ingår i Trivab Konfektions AB. Eiser arbetar på att ordna sysselsättning för omkring 40 personer i annan verksamhet än teko i Norsjö. Enligt vad jag har erfarit hoppas Eiserkoncernen kunna öka detta antal ytterligare år 1980. Om så inte sker är bolaget berett att fortsätta tekoproduktionen med högst 40 anställda i Norsjö. Enligt en nyligen ingången överenskommelse mellan Eiser och de anställdas representanter i Skellefteå kommer Eiserkoncernen att efter offerttidens slut sysselsätta ca 90 personer med tekoproduktion. Bolaget har därför startat en utbildning av ca 40 anställda för sömnad av trikå. Inom regeringskansliet övervägs f. n. möjligheterna att förbättra sysselsättningssituationen i Skellefteåregionen, bl.a. mot bakgrund av en skrivelse till regeringen från Skellefteå kommun angående sysselsättningsproblemen vid Nordkonfektion AB. Här pågår således fortfarande diskussioner och utredningar om de företag som Arne Nygren frågat om. Jag kan därför inte nu ge mer definitiva besked. Arne Nygren betonar i sin fråga att Västerbottens rika tillgångar i råvaror och natur bör vara av stor betydelse för den framtida utvecklingen. Jag delar denna uppfattning. Inom ramen för Länsplanering 1980 har inom länet påbörjats ett utvecklingsarbete vad gäller bl.a. utnyttjandet av mineral-, energioch skogstillgångarna. Arne Nygren tar särskilt upp frågan om resurser till prospekteringsarbete. Staten bedriver genom nämnden för statens gruvegendom en omfattande prospektering inom Västerbottens län. Även Norrlandsfonden har satsat på prospektering i länet under senare år. Vidare kan nämnas att statens industriverk nyligen redovisade en sammanställning över berg och malm i Västerbottens län. Enligt vad jag erfarit arbetar verket f.n. vidare på en prospekteringsplan. Det görs således stora insatser på mineralområdet i länet, och det finns anledning att hoppas att något av detta leder till exploatering och ny sysselsättning. Arne Nygren efterlyser också min syn på andra näringspolitiska insatser som mer långsiktigt kan skapa utveckling och ökad sysselsättning i länet. Som jag redan markerat kommer regeringen att positivt pröva de förslag som framförs från länet i bl.a. länsplaneringen. Inom industridepartementet arbetar vi med att ta fram underlag för ett beslut om inrättandet av särskilda utvecklingsbolag för Västerbotten och Jämtland. Min bedömning är att regeringen ganska snart kan ta beslut i den här frågan.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation.

1. Vi har enligt länsarbetsnämndens redovisning 5 775 arbetslösa. Vi har samtidigt 5 510 länsbor i arbetsmarknadsåtgärder, totalt alltså ca 11 000 västerbottningar utanför den normala arbetsmarknaden. När de med jämna mellanrum går till arbetsförmedlingarna på sina hemorter finns där bara 766 anmälda lediga jobb i Västerbotten — ett jobb på var femtonde arbetssökande. Borde inte en sådan situation kräva snabba statliga åtgärder, industriministern? 2. En utveckling av industri och annan sysselsättning genom lokaliseringsstöd utgjorde under 1970-talets början en hoppfull stimulans, inte minst ilänets inlandskommuner. Fram till 1977 — det år då Nils Åsling tog hand om lokaliseringspolitiken i vårt land — hade de fyra fjällkommunerna i mitt hemlän, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele, kunnat glädja sig åt att man fått bygga ut industri och liknande verksamhet med drygt 177 milj.kr. med stöd av drygt 110 milj.kr. i lokaliseringsstöd. Under 1979 fram till september månad — den sista tidpunkt för vilken jag har någon redovisning från länsstyrelsen — har inte ett enda lokaliseringsärende varit aktuellt för de fyra fjällkommunerna. Inget ärende låg då heller under beredning. Det är en nattsvart förändring som borde kräva extra åtgärder. 3. I Västerbottens inland, där utvecklingen nu alltså stannat av, är i dag nära 900 ungdomar under 25 år endera helt arbetslösa eller också engagerade i något kortvarigt praktikeller beredskapsjobb. På deras arbetsförmedlingar finns bara några få lediga jobb i den del av landet där de vill stanna kvar och bo. Jag frågar därför industriministern: Vad skall jag ge de ungdomarna för besked om framtiden från den borgerliga regeringen? Finns det något annat än: ”Flytta söderut!”? Under lång tid har vi i Västerbotten brottats med flera stora nedläggningshot mot företag som sysselsätter tusentals länsbor. Många hundra personer vid Polarvagnenfabrikerna, ungefär lika många vid Scharins i Klemensnäs och ännu fler vid NCB:s fabrik i Hörnefors har hoppats att regeringen skulle göra något för att trygga deras jobb långsiktigt. De anställda vid Algots Nord och Nordkonfektions fabriker i Skellefteå, Norsjö och Lycksele har upplevt besvikelser, löften som tänjts ut över valet och avskedshot som nu blir akuta för hundratals sömmerskor om sex veckor. Motspänstiga företagsledningar — såväl i Eiser AB som i Trivab Konfektions AB -— har brutit ned de anställdas kamp för ny och alternativ konfektionsproduktion. Landstingen har försökt ge sömmerskorna stöd genom anbudsförfrågningar för miljontals kronor, men företagsledare hart.o.m. struntat i att besvara anbuden. Deras enda mål tycks ha varit att lägga ned fabrikerna i Västerbotten. Nils Åsling har tidigare vid flera tillfällen sagt: Kom bara med uppslag på ny produktion så skall vi hjälpa till. Anser Nils Åsling att de anställda vid Eisers fabriker i Västerbotten har fått ett sådant stöd under senare år? I interpellationssvaret påstår industriministern att tekoproduktionen skall fortsätta i Skellefteå och att man ”startat en utbildning av ca 40 anställda för sömnad av trikå”. I Skellefteå pågår ingen sådan utbildning, sade Kerstin Berglund, fackklubbsordförande, som jag talade med i går. Den uppgift som Nils Åsling lämnar i interpellationssvaret är alltså felaktig enligt vad som uppges från fabriken. Skellefteå kommun har föreslagit regeringen att Samhällsföretag, SAFAC, skall ta över ytterligare produktion i Skellefteå för att hjälpa de drygt 100 sömmerskor som nu akut riskerar att mista jobben den 1 januari. Vad är industriministerns syn på det förslaget? I Lycksele går offerttiden för Trivab ut vid årsskiftet. Kommer regeringen att medverka till att den förlängs för att trygga jobben för de avskedshotade där? Det finns gott hopp om att landstingsvärlden kommer att vilja storköpa de Lyckseleframtagna modellerna. Bör då inte produktion finnas kvar så att tillverkning också kan ske i Lycksele? Så till svaren om Scharins, NCB i Hörnefors och Polarvagnen. I dagarna har de anställda i Hörnefors presenterat ett förslag på hur 500 arbetstillfällen skall kunna räddas där med en utvecklad produktion. NCB har inga pengar, säger då den nya ledningen. Min fråga till Nils Åsling blir: Kommer regeringen att studera förslaget från de anställda och på grundval härav överväga åtgärder? Kom bara med uppslag! brukar Nils Åsling säga. Nu finns det förslag som kan rädda Hörnefors, men kapital saknas. Nu hade de socialdemokratiska strukturfonderna varit bra att ha. Fabrikens i dag akuta problem är virkesbristen. Anser industriministern att skogsägarna har uppfyllt avtalslöftet om virkesleveranser när fabriken i Hörnefors nu till vintern hotas av fyra månaders stopp på grund av brist på råvaror? Situationen är till viss del likadan vid Scharins i Klemensnäs. Där har företagsledning och fackliga organisationer arbetat fram en ny produktion, som köpare visat stort intresse för. Men regeringen säger nej. Under ett år fick företaget vänta på slutbesked. Är det en rimlig behandling av en företagsidé? Nu frågar jag industriministern: Skulle det inte vara värt ett försök att ta initiativ och intressera Investeringsbanken att medverka till en lösning — en aktiv handling av regeringen i den här frågan? Polarvagnen befinner sig i överläggningar med Investeringsbanken som medverkande. Jag hoppas verkligen att regeringen skall stödja de anställdas kamp mot att företaget säljs till en konkurrent. Det finns andra intressenter, med länsanknytning, och de bör prövas. Jag hoppas verkligen att regeringen medverkar till en snabb lösning som kan trygga jobben och en fortsatt utveckling av ett för Västerbotten så viktigt företag. Västerbotten har upplevt några mörka år sedan regeringsskiftet 1976. Förhoppningar som vi hade om en omlokalisering av statens bakteriologiska laboratorium, SBL, till Umeå grusades av den tidigare trepartiregeringen. Vi skulle få kompensation, sade man då, men ännu har vi inte fått något. Hur länge skall vi behöva vänta på några åtgärder i det avseendet? Vindelådalen fick löfte efter löfte om åtgärder, och till sist kom besked om futtiga 100 milj.kr., som ännu inte medfört några nya jobb. Hoten mot länet är många: riskerna för nedläggning av de industrier jag tidigare talat om, hot från vägverket om indragning av vägstationen i Fredrika, som skulle beröva den tidigare kommunen den största arbetsplatsen, och domänverkets hot om inskränkningar, som kan beröva länet många hundra arbetstillfällen, är några exempel. Industrijobben har redan" nu minskats med flera tusen sedan 1976 — i början av 1970-talet ökade de i jämn takt. t Så här kan det inte fortsätta. Nu krävs en aktiv näringspolitik, kraftfulla samhällsinsatser och aktiva åtgärder för att ta vara på Västerbottens tillgångar. Vi har långt gångna planer för energiinsatser i länet, som jag hoppas vi skall kunna få statligt stöd för. Vi har lovande mineraltillgångar bl.a. av nickel, koppar och wolfram men också av kobolt och platina, som vi måste få driva än snabbare med utökade prospekteringsoch gruvundersökningspengar. Vi har behov av att vidareförädla våra skogsråvaror. Genom utvecklingsfonden i Umeå har vi fått fram en intressant utredning, som visar möjligheter till kraftig utveckling av produktion och arbete. Vi måste få bygga ut turistnäringen — få möjlighet till flygchartertrafik till och från Gunnarn m.m. Men det är fråga om åtgärder som kräver aktiva insatser och betydande statligt stöd. Vi skall driva frågorna på länsnivå — men vi vill också ha mera av medverkan från staten än den som industriministern öppnar möjlighet för genom sitt interpellationssvar. En ökad satsning i form av en årlig avsättning till det utvecklingsbolag som riksdagen i fjol beslöt inrätta i Västerbotten skulle ge möjligheter till en mera allmän satsning på en sådan utveckling som jag här har skisserat. Sammanfattningsvis behövs dock en aktiv näringspolitik för att trygga sysselsättning och utveckling i Västerbotten, och en sådan tycker jag inte att industriministern har givit uttryck för i sitt inlägg.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Åsling för det svar han lämnat på min fråga. Västerbottens inland drabbades svårt av den stora befolkningsomflyttning som skedde under 1960-talet. Ålderssammansättningen är i dag sådan att där finns ett stort antal pensionärer och äldre. Den unga produktiva generationen valde att flytta, då få möjligheter till sysselsättning gavs i länets inland. I dag är läget sådant att det återigen finns ett arbetskraftsbehov i Sydoch Mellansverige, men i dag flyttar man inte lika lätt på de människor som nu finns kvar i glesbygdskommunerna. Där finns rikliga tillgångar på råvaror som bör kunna förädlas och tas till vara inom inlandet och inom Västerbotten. Dock krävs från statsmakternas sida aktiva insatser i form av ekonomiskt stöd. Glesbygdsstödets storlek bör byggas ut. Det kommer rätt utformat att kunna tillskapa en mängd arbetstillfällen, främst då i kombinationssysselsättningar. Därutöver behöver redan etablerade företag och blivande företagare stimuleras att vidareutveckla sin verksamhet i dessa orter. Detta skulle stimulera till en inflyttning av människor till dessa kommuner. Sker inte någon sådan inflyttning kommer man in på 1980-talet enligt länsstyrelsens prognoser att ytterligare försvaga kommunernas möjligheter att överleva. Detta upplevs som synnerligen allvarligt för dem som bor i Västerbottens inland, och här krävs snabba insatser. Stödområdesindelningen gav i sin utformning ej det speciella stöd som var nödvändigt till dessa kommuner. Man har i tätorterna i Västerbotten, främst då i Umeå, en expansionskraft som i sig inte är helt beroende av de stöd man i dag kan erhålla. Menar man allvar med stöd till sysselsättningssvaga kommuner måste differensen vara betydligt större mellan glesbygdskommunerna och tätorterna. Det måste till en positiv anda gällande satsningar i glesbygd. Det måste finnas en positiv inställning till att glesbygder skall få överleva, att de skall kunna utvecklas. Låt de naturliga förutsättningar dessa områden har få utnyttjas. Det känns därför skrämmande när bolag av domänverkets storlek räknar med rationaliseringar som i sig innebär att befintliga arbetstillfällen minskar med ca 270. Jag efterlyser ett gemensamt samhällsansvar; detta gäller även inom andra områden. De arbetskraftsintensiva sysselsättningsobjekten faller ofta bort och ersätts med mekanisering som sköts av få människor, med ett större ekonomiskt utbyte, och detta får då ske i områden där varje arbetstillfälle är synnerligen betydelsefullt. Som i många andra sammanhang är det de små och svaga som drabbas svårast av detta. I pengar räknat är det inte så stora summor som behöver satsas för att bereda arbeten. Vi hoppas mycket på att den sittande regeringen står fast vid regeringsdeklarationen när det gäller glesbygdsområdenas framtida utveckling. Vi anser det synnerligen viktigt att något sker snabbt. Låt utvecklingen på energisidan ge arbetstillfällen, utnyttja mineraltillgångar! Skogsbruk och även jordbruk skapar arbetstillfällen. Det är också viktigt att en inomregional balans bibehålles. Inlandskommunerna är helt beroende av en egen attraktiv företagsamhet. Nyttan av företag vid kusten är mycket liten för dessa. Jag hoppas att beredningen av glesbygdsmedlens utformning och stödområdesindelningen inte drar ut på tiden. Det är mycket viktigt att detta arbete sker snabbt. Låt inte dessa värdefulla områden utarmas ytterligare! Detta är en vädjan från de unga som vill bo kvar och från dem som vill flytta hem.

Herr talman! Med oro ser människorna i Västerbotten den avveckling som sker i länet. Den oron minskar självfallet inte av den politik som de borgerliga regeringarna har fört och som tydligen skall fortsätta. Det senare framgår klart av industriministerns uttalanden — att ”akutmottagningen nu är stängd”, att företagen själva får rädda jobben. Att det är allvar bakom orden framgår också. Regeringens nej till Scharins i Skellefteå kan betyda att 300 personer mister sina jobb. Smärtsamt men ofrånkomligt, var industriministerns kommentar. Detta är bara ett exempel på de orostecken som dagligen står att läsa om i länets tidningar.

De människor som redan tappat sitt jobb, de ungdomar som aldrig har fått ett arbete, de många som riskerar att mista sina jobb — hur skall de kunna se sin framtid an med tillförsikt? Hur uppfattar dessa människor regeringsdeklarationens målsättning att skapa regional balans och sysselsättningsmöjligheter i alla delar av landet? Herr talman! På dessa två frågor begär jag inget ivar från industriministern. Enligt min mening måste det till ett samlat grepp för att bryta denna negativa trend. Det kan ske genom statliga insatser. Utgångspunkten måste då vara att den totala samhällsnyttan skall vara vägledande för beslut om hur naturtillgångar skall nyttjas och vilka investeringar som skall göras. Vid en värdering av alternativa handlingsvägar måste samhällets totala kostnader vara avgörande för besluten. Det innebär att alla kostnader som samhället — och löntagarna — nu bär i form av omskolning, arbetslöshet och social utslagning skall tas med. Om så sker kommer många verksamheter som i dag betraktas som olönsamma att framstå som klart motiverade. Herr talman! Industriministern säger i en tidningsintervju: Vi måste försöka frigöra de lokala krafterna, initiativ och den vilja till utveckling som finns. Det här landet måste dammsugas efter nya uppslag. Jag vet inte om dammsugaren har haft för litet munstycke eller om sladden inte räckt till. I varje fall tycks varken industriministern eller regeringen ha upptäckt de lokala krafter som bevisligen finns, krafter som både har initiativ och vilja till en positiv utveckling. Jag tänker t.ex. på sömmerskorna vid Algots Nord och nu senast arbetarna vid NCB-fabriken i Hörnefors. Dessa har genom eget studiearbete och genom anlitande av fristående konsulter kunnat visa på gynnsamma utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter till lönsamhet. De har visat prov på den kraft, vilja och initiativförmåga som industriministern efterlyser och som regeringen tycks sakna. Det saknas sålunda inte förutsättningar för en positiv utveckling. I dessa förutsättningar ingår att länet har stora naturtillgångar, främst då skogen och malmen. En fullprospektering av Västerbottens mineralfyndigheter skulle skapa nya möjligheter till sysselsättning. Jag vill ffrämst nämna de fyndigheter av nickel och volfram som nu är kända och som med det snaraste bör värderas. Både när det gäller malmen och när det gäller skogsråvaran måste det till en mycket högre förädlingsgrad inom länet än vad som nu är fallet. Det måste också till en helhetssyn på hur skogstillgångarna skall nyttjas och brukas. I den helhetssynen bör ingå att skogen också skall bidra till vår energiförsörjning. Herr talman! På initiativ av länsstyrelsen i Västerbotten har en utredning gjorts om tillgången på fasta biobränslen i länet. Enligt utredningen är dessa tillgångar betydande. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna har redovisats. Utredningen visar att skogsavfall, flis och torv är fullt realistiska alternativ. Den förutvarande borgerliga majoriteten i länets landsting har lagt fram ett förslag om satsning på alternativa bränslen. Enligt det förslaget skulle 1000 jobb skapas för en investering på 10 milj.kr. Min enda fråga till industriministern är: Anser industriministern att detta är ett uppslag som kan påräkna ett statligt stöd?

Herr talman! Först några kommentarer till Arne Nygrens statistik. Han är ju ändå inte helt okunnig om att vi åren 1977-1978 upplevde den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Jag vill peka på att under de båda åren ökade trots svårigheterna den totala sysselsättningen i Västerbottens län rätt h :ggligt, medan den i en långt mindre hård lågkonjunktur åren 1971-1972 u1der socialdemoxratisk ledning minskade kraftigt. Vi som bor i Västerbotten har inte heller glömt den flyttningspolitik som vi blev utsatta för under 1960-talet och de första 1970-talsåren. Jag vill också kommentera Vindelådalen. Socialdemokraterna hade hand om saken i ca 8 år, tror jag, utan att göra någonting, trots riksdagens enhälliga uttalande och trots att det då var goda konjunkturer. Det blev ändå ett beslut när det kom en annan majoritet. Sedan både till vpk och till socialdemokraterna: Det har ju varit ett ständigt gnölande över de pengar som har gått till företagen. Nu har vi hört långa uppräkningar från båda partiernas företrädare, som menar att det behövs väldigt mycket pengar ytterligare till en hel serie företag. Det håller jag med om, men jag tror det vore bra om man i det dagliga budskapet hade en positiv framtoning, ville göra någonting, var positivt inställd till småföretagen och inte hela tiden gnölade om att det här är rena guldgruvan. Så är det tyvärr inte. I länet har vi också tagit praktiskt i det här från landstingets sida med stöd till småföretagsutbildning m.m. Socialdemokraterna var emot det, men sedan de såg det lyckade resultatet ändrade de sig. Så till utvecklingsfondens 10 milj.kr. Om man får beslut om det i länet, räknar man med att inom tre månader kunna starta tre ordentliga projekt, som så småningom leder till 1 000 jobb. Nämnden för energiproduktforskning ställer sig väldigt positiv till detta. Det hindrar inte, herr Åsling, att det behövs ett ordentligt och stort statligt stöd för att få den totala effekten, men ett samspel mellan utvecklingsfonden, landstinget och staten borde snabbt kunna leda till en positiv utveckling. Här återstår att se hur socialdemokraterna och vpk kommer att ställa sig till förslaget i landstinget. Socialdemokraterna har hitintills gått emot det här, men jag förutsätter att vpk ställer sig positivt med den allmänna syn partiet har på energifrågorna. Sedan till Polarvagnen. Det har sagts, och det är nog riktigt, att Investeringsbanken har en stark trängtan att slå ihop detta företag med Cabby. När Nils Åsling skall bedöma saken bör han komma ihåg att Bertil Holmkvist och hans män har gjort mycket för Västerbottens läns inland. När man nu expanderade för kraftigt, så skedde det under rådgivning av lokala och centrala statliga rådgivare och även andra rådgivare, så man var inte ensam om att bedöma fel i det här fallet. Jag tror att det bästa som kan göras för Polarvagnen är att man ser till att huvudkontoret blir kvar i Västerbotten och att Bertil Holmkvist och hans män har en fortsatt hygglig ställning i företaget. Jag vill också ta upp frågan om etableringsdelegationen. Vi fick ju en mycket tråkig rapport i TV för någon månad sedan, att delegationen efter det att den tillsattes egentligen inte hade orkat med så väldigt mycket. Jag vädjar helt enkelt till Nils Åsling att se till att etableringsdelegationen får råg i ryggen och att den med hjälp av investeringsfondsstyrning m.m. får möjlighet att aktivt ta i den del av näringslivet som i dag verkar i smått överhettade regioner, så att den framtida expansionen sker i de bäst behövande kommunerna. När det i övrigt gäller möjligheten att skapa arbetstillfällen, så håller jag med om den beskrivning som Arne Nygren och framför allt Karin Israelsson har gjort av länet. Det är våra inlandsdelar som behöver kraftiga förstärkningar, och jag upplevde det så att Nils Åsling i första hand också var inriktad på dessa delar. Då det gäller Scharins hoppas jag att industriministern aktivt arbetar för att hitta något företag, någon kollega, som kan gå in i det projektet. Det är många som bedömer projektet som givande, bara det kommer till stånd.

Herr talman! Först en allmän reflexion.

Det förutsätter ju att man har en vilja att nalkas problemen på ett positivt och konstruktivt sätt. Får jag sedan gå in något på de direkta frågor om företagsproblem som här har ställts. När det gäller Scharins har vi alltså försökt lösa problemet med att hitta en partner som skulle kunna gå in med riskvilligt kapital, så att det skulle finnas realistiska förutsättningar att realisera MBF-projektet. Vi gjorde mycket långtgående ansträngningar. Det fanns inte möjligheter att mobilisera det intresset. Jag tror att folkpartiet utnyttjade sitt år också genom att göra motsvarande ansträngningar. Jag strävade dock efter att så snart som möjligt ge ett klart besked till företaget, när jag hade tagit ansvaret för frågan. Beträffande NCB:s framtid i Hörnefors, så har jag redan svarat på den ställda frågan. Jag har tidigare här i kammaren till John Andersson sagt att självklart är det mitt önskemål att NCB-ledningen lyssnar på de anställda och noga analyserar de undersökningar och de rapporter som den vägen och via facket har kommit fram rörande Hörnefors framtid. Beträffande Polarvagnen, som Börje Hörnlund tar upp här, så har Investeringsbanken i sitt uppdrag direktiv att söka en så bra lösning som möjligt, och med bra lösning menar jag att man skall ha målsättningen att rädda sysselsättningen och göra det på ett sådant sätt att företaget har chans att långsiktigt överleva. Där har jag ingen anledning att gripa in i de rent kommersiella diskussioner som bedrivs beträffande olika konstellationer. Men jag har en klar uppfattning om att Investeringsbanken inte driver den här debatten ensidigt med en enda tänkbar kontrahent utan att det sker en förutsättningslös diskussion om tänkbara lösningar. Får jag sedan beträffande industrifrågor säga till John Andersson att här är det ingen ny industripolitik som trepartiregeringen företräder, utan vi har samma ambitioner som gällde för industripolitiken under den förra trepartiregeringen, dvs. att de strukturförändringar som är ofrånkomliga skall ske i socialt acceptabla former. Vad jag sagt är att vi i dag inte har ekonomiska resurser att gå in på bred front, utan varje krona som nu investeras i industripolitiken måste antingen ha en klar regionalpolitisk syftning eller ge en relativt omedelbar effekt i en positiv utveckling av bytesbalansen. Annars har vi över huvud taget inga resurser att ställa till förfogande inom industripolitiken. Vi måste alltså hårdare än tidigare prioritera till följd av den budgetsituation som kammarens ledamöter inte torde vara helt omedvetna om. Karin Israelsson tog här upp frågan om det regionalpolitiska stödet, och som kommentar till hennes inlägg skulle jag vilja säga att riksdagen ju i våras beslöt om ett nytt regionalpolitiskt stöd, vilket innebär att kommunerna i Västerbottens län och främst i inlandskommunerna har fått ett förstärkt stöd. Det är ju välbekant för ledamöterna på Västerbottensbänken att inlandskommunerna placerats i stödområdena 5 och 6, där det högsta stödet utgår. Dessutom kommer, i enlighet med regeringsdeklarationens utfästelse, en översyn att ske av stödområdesindelningen, bl.a. med inriktning på att få en bättre balans och en bättre styrning inom länen. Det är självklart att den styrningen skall gå i riktning mot de mest utsatta kommunerna. Arne Nygren tar i sin interpellation upp svårigheterna med att få någon utdelning av lokaliseringsstödet i inlandskommunerna. Han kom också i sitt inlägg här in på den frågan. Bl.a. sade han att man inte haft ett enda lokaliseringsärende i länets s.k. fjällkommun, om jag uppfattade honom rätt. Det är ett allmänt förhållande att det i kommuner med svag industriell bas blir förhållandevis få lokaliseringsärenden, inte minst med tanke på att lokaliseringspolitiken hittills i så hög utsträckning varit inriktad på tillverkningsindustri och bara i någon mån på turism. Huvudparten av alla ärenden rör utbyggnader av befintliga företag — det är det karakteristiska i utvecklingen. Börje Hörnlund påminde om den konjunkturutveckling som inte kan undgå att sätta sina spår även i Västerbotten. Det har varit en allmän tendens under de senaste årens lågkonjunktur att man haft förhållandevis få stödärenden ute i länen. Här förefaller det nu ändå vara på gång en svängning till det bättre. Efter vad jag kunnat notera kan man nu i flera län se en markant uppgång i antalet ansökningar om regionalpolitiskt stöd. Och det är naturligtvis en följd av att vi nu har en högkonjunktur. I Arne Nygrens hemlän, Västerbottens län, rör det sig om mer än en fördubbling av antalet stödärenden jämfört med för ett år sedan. Läget är alltså inte så nattsvart som Arne Nygren här ville göra gällande. I oktober i år hade man på länsstyrelsen i Umeå 18 ärenden inne för behandling jämfört med 8 ärenden vid motsvarande tid förra året. Av dessa 18 ärenden gällde 9 stödansökningar från företag i stödområdena 5 och 6, alltså inlandet, jämfört med 2 året innan. Även om det i flera fall här rör sig om relativt små projekt — det skall erkännas — är förändringen att se som positiv i den allmänna utvecklingen. Börje Hörnlund tog upp frågan om etableringsdelegationens arbete. Där vill jag säga att det tyvärr är en spridd missuppfattning, till följd av ett TV-program, att etableringsdelegationen skulle ha misslyckats i sin uppgift. Så är det inte alls. Den har naturligtvis inte haft särskilt mycket av etableringsärenden att behandla eftersom nyetableringen inom industrin har varit så låg. Men etableringsdelegationen har tillfört ett helt unikt erfarenhetsmaterial till industridepartementets allmänna regionalpolitisk-industripolitiska arbete. Den har öppnat möjligheter till en direktkontakt mellan företag och statsmakter som vi tidigare inte har haft och som vi inte skall dra oss för att utnyttja när nyetableringar är på gång. Naturligtvis är den förbättrade konjunktursituationen ett viktigt skäl för den ökade aktiviteten och efterfrågan på regionalpolitiskt stöd — det är alldeles klart. Men en annan förklaring bör rimligen vara de förmånligare stöd som nu ges efter riksdagens beslut i våras. En tredje förklaring kan också vara den aktivitet som vi har haft i Västerbottens län under samlingsnamnet Utveckling AC. En del av de projekt som nu förs fram i ansökningarna om lokaliseringsstöd har sin upprinnelse i den verksamheten. Det är värt att notera att ett aktivt arbete i länen är en viktig grund för en aktiv regionalpolitik. Det gäller såväl på industrisidan som inom andra områden. Jag vill i detta sammanhang också peka på det anslag som riksdagen i våras beslöt att ställa till länsstyrelsernas förfogande för åtgärder i anslutning till länsplaneringen. Det är medel som gör det möjligt att vidareutveckla och konkretisera de förslag och idéer som kommer fram inom ramen för länsplaneringen. När det gäller Västerbottens län är det alldeles klart att huvuddelen av dessa medel har anslagits till olika projekt som rör inlandet — så har i varje fall jag uppfattat situationen. Och det bör ju noteras — inte minst med anledning av vad Karin Israelsson sade. Jag delar hennes uppfattning om angelägenheten av att vi inte tappar greppet om utvecklingen i inlandskommunerna. Jag kan också dela hennes uppfattning om glesbygdsstödets centrala betydelse i detta sammanhang. Det avspeglar sig också i efterfrågan på glesbygdsstöd i Västerbotten — det är nämligen i dag mycket stort, liksom i andra jämförbara län. Det gäller inte minst stöd till företag i glesbygd. På detta område finns det nu ansökningar som i brist på medel inte kan beviljas. Det är min ambition att vi från regeringens sida skall kunna öka medelstilldelningen för glesbygdsändamål. Eftersom frågan om gruvprospektering kom upp vill jag nämna att staten genom nämnden för statens gruvegendom bedriver ett omfattande prospekteringsarbete inom Västerbottens län. Jag vill i anslutning till detta lämna några kompletterande uppgifter. Verksamheten har under det senaste året varit koncentrerad till Stekenjokkområdet, Skellefteåfältet, Storuman och området kring Bastuträsk. Nämndens största satsning över huvud taget görs i Bastuträskområdet. Prospekteringen inom denna region kostar enligt planerna för nuvarande budgetår ca 7 milj.kr. Förutom detta sker i Burträskområdet en gruvundersökning av en nickelfyndighet som kallas Lappvattnet. För att kunna göra denna undersökning och för att öka förutsättningarna för gruvdrift har nämnden erhållit ökade anslag för innevarande år. Till detta kommer, som jag tidigare har nämnt, att även Norrlandsfonden under senare år har satsat på prospektering i länet, att statens industriverk nyligen har gjort en sammanställning över berg och malm i Västerbottens län samt att man från verkets sida arbetar vidare på den prospekteringsplanen.

Herr talman! Nu har industriministern och hela centergruppen från Västerbotten varit uppe och försökt ”lägga till rätta” de förslag till åtgärder som jag förde fram i mitt första inlägg — och det må vara dem obetaget. Jag skall också lämna åt sidan industriministerns försök att betygsätta mitt agerande. Socialdemokraternas kamp i Västerbotten för att skapa sysselsättning, trygghet och utveckling ledde till att vi i senaste valet fick socialdemokratisk majoritet i länet och att Nils Åslings partivänner där uppe miste ett riksdagsmandat och 14 kommunala mandat. Det tror jag är något av folkets dom över olika politiska gruppers agerande. Och jag tycker att vi skall hålla oss till det och inte försöka betygsätta varandra. Jag är frestad att ta en debatt med Börje Hörnlund på denna punkt, men vi har möjligheter till det på hemmaplan. Låt mig bara säga att det finns uppgifter som borde oroa även Börje Hörnlund, exempelvis om utvecklingen av industrisysselsättningen i länet. Sedan 1970-talets mitt har den minskat mycket kraftigt, mätt i antalet anställda från 29 300 år 1975 till 25 900 första halvåret i år, dvs. med nära 4000. Gör man en mätning av antalet helårsarbetande, som jag gjorde under valrörelsen, skall man föra till ytterligare ett par tusen för att få en verklig skildring av hur allvarlig denna situation är. Nu föredrar Börje Hörnlund att i stället tala om ökningen av sysselsättningen totalt i länet. Men, Börje Hörnlund, den har ägt rum i Umeåområdet. Jag vet inte om det var meningen med centerns politik att man skulle glädjas åt att sysselsättningen ökade så kraftigt i Umeåområdet, för det är ju precis vad som har hänt. Det finns andra tecken som jag inte tog upp i mitt första inlägg men som jag har snuddat vid i min interpellation. Det gäller utvecklingen på jordbrukets område, och den är oroande. Sedan mitten av 1970-talet har det försvunnit ungefär 1 000 mjölkleverantörer i Västerbotten. 1975 fanns det 4 167, och i fjol hade de minskat till 3 123. Det är ändå inom en näring som fortfarande betyder en hel del för Västerbottens inland och som är väldigt svår att kompensera. Sedan vill jag göra några kommentarer till industriministerns senaste inlägg. I dag lär det vara presskonferens med folk från Polarvagnen i Umeå. Där kommer man från de anställdas sida, liksom jag gjorde i min kommentar till interpellationssvaret, att ge uttryck för den mycket stora oro man känner för att krafter är på gång i syfte att för det första driva företaget till en konkurs, för det andra driva det i händerna på en konkurrent. Jag hoppas verkligen att jag får uppfatta industriministerns inlägg här så, att han mycket seriöst och aktivt kommer att engagera sig för att få en lösning som kan göra att det inte blir avveckling utan att det kan bli fortsatt utveckling av Polarvagnens verksamhet i Västerbotten. Jag kan hålla med industriministern om att det är mycket viktigt att vi gör aktiva insatser ute i länet, och det gör vi i Västerbotten. Vi engagerar oss så gott det går med uppslag. Inte minst de anställda i länet gör det — i Scharins, NCB, Algots, för att ta några exempel. Men vad de skulle önska, industriministern, vore ju att de kände med sig att de hade industriministerns fulla stöd för att deras förslag verkligen prövades positivt så de fick se resultat av sin verksamhet. Men ingenting av det finns i interpellationssvaret eller i industriministerns senare inlägg. Det var många frågor jag inte fick svar på. Men nog skulle det ha varit skönt, industriministern, att få svar på den centrala frågan i min och även Karin Israelssons resonemang: Vilket besked skall vi gå hem och ge de 900 arbetslösa ungdomarna i Västerbottens inland? Vad skall vi ge för besked till dem om vilken framtid de har? De börjar känna som att det enda de kan göra äratt flytta söderut, där jobben finns. Därför skulle det vara glädjande om det fanns någonting av aktiv verksamhet från regeringens sida för att verkligen skapa trygghet i utvecklingen för dem.

Herr talman! Industriministern säger att det här inte är fråga om någon ny industripolitik, men med tanke på de tidningsuttalanden som industriminis tern har gjort konstaterar jag att det tydligen inte går att få något bestämt besked om detta. Angående frågan om stödet till företagen skulle jag vilja säga till Börje Hörnlund att det i detta sammanhang också handlar om hur pengarna används. Om man tar det i beaktande, då är jag inte alls så säker på att vi är överens. I mitt förra anförande ställde jag en enda fråga till industriministern — efter vad jag har uppfattat har jag inte fått något svar på den, men svaret kan ha undgått mig. Frågan gällde det förslag som nu finns i Västerbotten om en satsning på alternativa bränslen, en åtgärd som utan att kräva alltför stora investeringar skulle kunna skapa många nya jobb. Kan man för en sådan åtgärd påräkna stöd från statsmakterna? Jag är tacksam för ett svar på denna min enda fråga till industriministern.
Herr talman! Jag hann inte med att svara på den frågan i mitt förra inlägg. Också Börje Hörnlund var inne på den ur regionalpolitisk synpunkt liksom ur energiförsörjningssynpunkt stora betydelsen av att man utnyttjar lokala energiråvaror, framför allt skogsavfall och torv. Både John Andersson och Börje Hörnlund torde vara medvetna om min inställning härvidlag. Allt som i dag kan göras för att öka utnyttjandet av inhemsk energiråvara har ju ett dubbelt syfte och är dubbelt värdefullt, eftersom det både skapar sysselsättning och minskar oljeberoendet och den negativa utvecklingen av bytesbalansen. Här skall naturligtvis allt göras för att stimulera till ett ökat utnyttjande av energiråvaran. När nu frågan om en statlig medverkan har ställts, så skall den självfallet positivt prövas. Som Börje Hörnlund påminde om är detta visserligen framför allt en regionalpolitisk fråga, men så snart den har avancerat är regeringen självfallet beredd att pröva den i positiv anda. Låt mig sedan återkomma till Arne Nygren när det gäller frågan om Polarvagnen. Som jag sade tidigare är min ambition att frågan om Polarvagnen skall få en sådan lösning att företaget inte avvecklas utan kan leva vidare. Det är också innehållet i mina direktiv till Investeringsbanken, men Investeringsbanken måste självfallet pröva olika tänkbara konstellationer för att få den bästa lösningen. Jag är emellertid fullständigt på det klara med att det primära måste vara att vi i så stor utsträckning som det över huvud taget är möjligt försöker klara sysselsättningen på dessa orter. Så till Arne Nygrens mera spektakulära, oratoriska fråga: Vad säger man till de 900 ungdomarna som inte får arbete? Detta är ju ett problem som vi har över hela landet. Det är ett stort och centralt problem för det här samhällets fortsatta utveckling. Som jag ser det och med tanke på den ekonomiska situation vi befinner oss i är vår centrala uppgift att åstadkomma en expansion av industrisysselsättningen. Vi kan inte utan vidare låta den offentliga sektorn utvecklas utan att denna utveckling sker i relation till en ökad industriell produktion och en ökad industrisysselsättning. Vi måste alla känna vårt ansvar när det gäller att främja företagsamheten och att öka möjligheterna för industrin att klara exporten och att konkurrera med importen. Det är en uppgift för alla medborgare i det här landet. Jag tar i det sammanhanget fasta på Arne Nygrens vitsord i fråga om det intresse som finns för dessa frågor och tolkar det som att man också från socialdemokratins sida nu är beredd att ompröva företagandets roll i samhället. Utan att vi får enskilda människor eller grupper av människor som är beredda att engagera sig för att utveckla varuproduktionen får vi heller inte den vitalitet i näringslivet som vi behöver. I anslutning härtill vill jag säga att de anställda som vill realisera egna produktidéer och bilda egna företag är förtjänta av samhällets helhjärtade stöd. Nu finns genom utvecklingsfonderna, genom regionala investmentbolag och genom den centrala industriprojektfonden goda resurser att ställa till förfogande för denna viktiga industriella utveckling.
Herr talman! Minskningarna av antalet jordbruk i Västerbottens inland är nog främst ett resultat av en effektivt bedriven negativ jordbrukspolitik under 1960-talet. Jag vill säga detta, eftersom Arne Nygren tog upp frågan. Vi ser därför med glädje att glesbygdssatsningarna kan rädda några av de jordbruk som finns kvar. Naturligtvis har jordbrukarna i inlandet ekonomiska problem, men man arbetar på lösningar som skall göra det möjligt att bedriva ett effektivt jordbruk. Jag vill gärna tacka statsrådet för hans positiva inställning till ändringarna av stödområdesindelningen och till en ökning av glesbygdsmedlen som då också kan komma inlandskommunerna till godo.
Herr talman! Jag tackar industriministern för hans positiva svar på min fråga om alternativa bränslen och vill verkligen notera att han kommer att behandla en ansökan i positiv anda. Jag lovar industriministern att göra allt vad jag kan för att en ansökan hamnar på hans bord.
Herr talman! En kort kommentar med anledning av industriministerns besked till de 900 unga i Västerbottens inland. Jag tror inte att de är betjänta av en allmän deklaration om att det nu är viktigt att öka industrins kapacitet, eftersom det i dessa områden finns så oerhört litet industri. Vad vi behöver är naturligtvis mycket kraftfulla samhällsinsatser för att tillvarata de naturtillgångar och andra resurser som finns där uppe. Karin Israelsson försökte uppträda till försvar för avvecklingen av mjölkleverantörerna i Västerbotten och skyllde på vad som har hänt. Men nu har vi i nästan fyra år haft en borgerlig jordbrukspolitik, och det är under denna tid som det här har hänt, Karin Israelsson.

Herr talman! Arne Lindberg har frågat mig dels vad som har gjorts för att vinna klarhet i frågan om mediumvalsverkets möjligheter att avsätta sina produkter och till vilket resultat jag har kommit, dels om jag vill aktivt verka för tillkomsten av ett mediumvalsverk i Luleå. Sten-Ove Sundström har frågat mig dels när den av riksdagen beslutade marknadsundersökningen, avseende ett nytt mediumvalsverk i Luleå, beräknas vara klar, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att påskynda nämnda marknadsundersökning. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. SSAB påbörjade utredningen om ett nytt mediumvalsverk i Luleå i augusti innevarande år. Utredningen syftar till att kartlägga marknaden för produkter från mediumvalsverket. För att kunna genomföra utredningen och få bästa underlag för ett beslut har SSAB:s egna resurser förstärkts med utländska konsulter. Under våren 1980 beräknas utredningen vara klar. Enligt vad jag har erfarit från bolaget bedrivs utredningen med all den skyndsamhet som är möjlig. Bolaget har inte begärt att få ta i anspråk några av de beviljade medlen för utredningen. Med tanke på det stora belopp en investering i ett nytt mediumvalsverk innebär är det nödvändigt att bolaget får erforderlig tid för att kunna genomföra utredningen. Innan resultatet av marknadsundersökningen är redovisat är jag inte beredd att ta ställning till frågan om att bygga ett nytt mediumvalsverk i Luleå.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation om mediumvalsverk i Luleå. Det var kanske inte att vänta att svaret skulle ge någon närmare redovisning av marknadsundersökningens resultat, eftersom SSAB först i augusti påbörjat utredningen, men jag noterar med tillfredsställelse att utredningen nu bedrivs med all skyndsamhet som är möjlig. Vi måste nämligen med lika stor skyndsamhet gå vidare med förädlingen av produkterna från Norrbottens basindustrier. Jag tror mig på goda grunder kunna anta att industriministerns tidigare visade engagemang för Norrbottens bästa inte avtagit under den tillfälliga bortovaron från den för oss så viktiga statsrådsposten. Vi i Norrbotten hoppas att industriministern är överens med oss i den uppfattningen att någon ny utflyttningsvåg från vårt län inte kan accepteras. Länsstyrelsen i Luleå har efter en utredning angående sysselsättningen under de närmaste åren kommit fram till den slutsatsen att faran för en utflyttning av 7 000-8 000 personer är överhängande. Den faran måste med alla medel avvärjas. Vi har under 1950 och 1960-talen haft nog av den s.k. flyttlasspolitiken, en utflyttning som till stor del hade kunnat undvikas om centerns regionalpolitik vunnit förståelse i ett tidigare skede, då de ekonomiska villkoren var väsentligt bättre än nu. Under 1970-talet har en viss breddning skett av den industriella aktiviteten i Norrbotten, men den låga förädlingsgraden när det gäller våra naturprodukter är alltjämt det stora problemet, och det gör våra basindustrier onödigt konjunkturkänsliga. Som exempel kan nämnas att 80 26 av järnmalmen exporteras i helt oförädlat skick och med en dryg tias förlust per ton. Däremot ger redan den ringa förädlingen till kulsinter god vinst. Det är mot bakgrund av bl.a. dessa fakta som vidareutvecklingen av SSAB i Luleå framstår som den avgörande frågan för Norrbotten just nu. Interpellationen är tidigt väckt just därför att vi inte har råd att förlora någon tid när det gäller vidareförädlingen av järnet. Först när produkternas tonvärde väsentligt höjs kan spridningseffekterna i sysselsättningshänseende nå utanför den s.k. Fyrkanten. Detta är av synnerlig vikt även för att åstadkomma bättre inomregional balans. Beträffande interpellationens frågor vore det värdefullt om industriministern närmare kunde precisera Luleås situation. Vissa tidningsuppgifter har innehållit ett ifrågasättande av de tidigare uppgjorda planerna. Samtidigt som jag än en gång tackar för svaret vill jag därför ställa en kompletterande fråga. Har det inom den aktuella delen av näringslivet hänt något som förändrat planerna på Luleå som metallurgiskt centrum?

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår bl.a. att marknadsundersökningen beräknas vara färdig under våren 1980. Bara det är i sig en märklig uppgift — att det skall behöva ta ett helt år att klara marknadsundersökningar av den här typen. Tydligen är statsrådet nöjd med att det tar så lång tid, eftersom han inte avser att vidta några åtgärder för att påskynda nämnda marknadsundersökning. En annan viktig anledning till min fråga är de marknadsbedömningar som kommer till uttryck i massmedia, däribland industriministerns egna uttalanden, t.ex. i Aftonbladet den 17 oktober i år, där han säger om det tilltänkta mediumvalsverket: Jag har mina dubier. Eftersom industriministern tydligen, om man skall döma efter pressuttalanden, tvivlar på byggandet av detta valsverk i Luleå, finns det anledning till en följdfråga, och jag skall fatta mig kort i förhoppningen att få svar på frågan: Står statsrådet fortfarande kvar vid sina löften om ett metallurgiskt centrum i Luleå och att detta centrum skall ges möjlighet till utveckling av en metod att förädla stål via utbyggd valsverkskapacitet?

Herr talman! Jag vill erinra både Arne Lindberg och Sten-Ove Sundström om att bakgrunden till att frågan om mediumvalsverket nu är föremål för en ganska omfattande marknadsundersökning är de internationella perspektiven. Stålindustrin kämpar alltjämt med stora problem till följd av en internationell överkapacitet. Det är en överkapacitet som det under överblickbar tid uppenbart inte kommer att finnas möjligheter att komma till rätta med. Tvärtom sker i avlägsna stålproducerande länder fortfarande investeringar i stålindustrin. Även om inte nya stålverk byggs, görs kompletterande investeringar i befintliga stålverk, som höjer kapaciteten. Och svensk marknad är ju inte oberörd av vad som sker internationellt. Det kan också — och det vill jag säga till Sten-Ove Sundström — vara en förklaring till att jag har sagt att man inte skall ha några överdrivna förhoppningar knutna till möjligheten att expandera ståltillverkningen i vårt land. Vad marknadsbedömningarna nu siktar på är att klarlägga vilka möjligheter som finns beträffande olika sortiment. Vi får avvakta den marknadsundersökningen innan vi enligt riksdagens beslut skrider till handling i denna fråga. Arne Lindberg frågade mig om det har hänt något som skulle påverka situationen i Luleå. Frånsett den internationella marknadsutvecklingen — som alltså inte är särskilt ljus — har inte någonting hänt som påverkar planerna. Men jag vill samtidigt med kraft understryka att vi har uppdragit åt styrelsen för SSAB att genomföra strukturplanen. Det finns ingen anledning att från politisk sida inskrida i företagets dispositioner för att så snabbt som möjligt uppfylla riksdagens målsättning, nämligen att göra SSAB till ett ekonomiskt bärkraftigt och fungerande företag. Vi får avvakta vad som händer här. Jag har ett odelat förtroende för SSAB:s ledning och dess förmåga att tillsammans med fackföreningsrörelsen och de anställdas representanter åstadkomma en ändamålsenlig struktur i företaget. Sedan vill jag rent allmänt tillägga att oavsett vad som händer hos SSAB är det klart att metallurgin skall finnas kvar i Luleå. Eftersom det är en klar fördel att ha högklassig malm nära ett stålverk, är det naturligt att Luleå även framdeles blir och utvecklas till att vara ett metallurgiskt centrum. Men vid sidan om det måste med all kraft utvecklingen i Norrbotten drivas mot att öka sysselsättningen i industrin och i lantbruket. Vi är beredda att fullfölja det arbetet, inom ramen för de regionalpolitiska stödåtgärder och de speciella program som har beslutats beträffande Norrbotten.

Herr talman! Jag delar naturligtvis industriministerns uppfattning att företagen måste arbeta efter de enligt deras egna bedömningar nödvändiga principerna och att politikerna inte kan gripa in alltför mycket för att styra utvecklingen. Jag är också av den uppfattningen att industriministern har ett gott samförstånd och ett bra samarbete med både facket och SSAB i den här frågan. Jag tackar därför för att jag fick klarlagt att det i sak inte har skett någon inriktningsförändring beträffande utvecklingen av Luleå — vilket man har velat påskina i vissa sammanhang. Även om det är kärvt f. ö. tycker jag det var ett positivt svar, och jag ber att få tacka för den kompletterande upplysningen.

Herr talman! Tidigare under förmiddagen kunde man i debatten notera hur viktigt statsrådet Åsling ansåg det vara att industrisysselsättningen expanderar. Nu säger han dock i det här sammanhanget att när det gäller stålindustrin skall man inte ha några överdrivna förhoppningar om att kunna expandera den. Industriministern talar om hur viktigt det är att vi har kvar en metallurgisk utveckling, men jag har ännu inte fått riktigt klart för mig vad industriministern menar med att förlägga ett metallurgiskt centrum till Luleå och om han står bakom den tanken. Och framför allt: Skall detta framtida centrum ges möjligheter att förädla råvaran/malmen i Norrbotten via en utbyggd valsverkskapacitet? Just den delen är ytterst väsentlig, eftersom det för oss i Norrbotten handlar om att vi eventuellt skall ges ett underlag för att bygga ut verkstadsindustrin. Därför är det viktigt att vi också har en valsverkskapacitet, om vi inte vill se vårt stålverk i Luleå förvandlas enbart till ett ämnesverk. Jag tycker det vore angeläget att industriministern gjorde ett klarläggande just på den punkten.